Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den debatt som förs rörande vad företagsdemokrati verkligen innebär — enbart information eller medinflytande för de anställda — även om jag i stora drag håller med interpellanten, herr Sjönell, i det fall som diskuteras. Men det är inte enbart de 6 300 i Stockholm som börjar fundera på de här problemen, och det bör statsrådet Löfberg och resten av regeringen ha klart för sig. De statsanställda runt om i landet börjar diskutera vad företagsdemokrati och information innebär. Jag begärde ordet närmast därför att jag lyssnade till ett yttrande som statsrådet Löfberg fällde, nämligen att så snart man hade något att informera de anställda om informerades de. Men varför då denna vansinniga hastighet i reformerna när det gäller de statsanställda och organisationsfrågor som rör de statsanställda? Jag kan peka på flera olika fall. Bl.a, tror jag att det vore nyttigt om det ansvariga statsrådet verkligen informerade sig om hur personalen på länsstyrelserna för närvarande reagerar — inför den omorganisation som skall äga rum den 1 juli. Var det nödvändigt att göra en så snabb omorganisation att de berörda statsanställda fick mellan en vecka och fjorton dagar i ansökningstid på de tjänster som kungjordes lediga — och som kungjordes lediga på ett sådant sätt att den som var sjuk eller hade semester hade mycket svårt att hänga med i svängarna? Jag undrar om det går att kombinera en hygglig företagsdemokrati med en sådan hastighet som i omorganisationsarbetet ofta tillämpas härvidlag. Jag tror inte att man kan bortse från de psykologiska, helt naturliga reaktioner — alltså inte fenomen — som uppstår bland de anställda då man genomför en omorganisation genom alltför snabba beslut, som inte upplevs såsom absolut nödvändiga.

Herr talman! Det var herr Sjönell som uppkallade mig därför att han gör en sådan tolkning av utskottets majoritetsskrivning att han där lägger in någonting som inte finns. Jag vill bara säga till herr Sjönell att han skall inte tala om knäppar på näsan eller någonting i den stilen. Det finns ingenting i betänkandet som har den formen. Om herr Sjönell vill ta upp vad som sägs i reservationen så är det hans rättighet att göra det, men här citerade han majoritetsskrivningen och där finns ingenting sådant.

Herr talman! Herr Sjönells förråd av anekdoter tog tydligen slut så han ville inte fortsätta att berätta historier och det är jag glad över. Det var inte jag som började med det. Nu säger herr Sjönell att ambitionerna tydligen är de bästa hos regeringen och det är ju bra att få det satt på pränt, ty ambitionerna har verkligen varit de bästa. Vi har, som jag har sagt i mitt interpellationssvar och i min replik, verkligen försökt informera personalen och låta den få kontakt med denna fråga. Men herr Sjönell tycker tydligen att vi har brustit häruti och att man borde ha haft ytterligare kontakter. Han ifrågasätter inte — och det är jag glad för — att dessa kontakter skulle ha kunnat leda till att man inte lagt fram denna proposition, Därvidlag är han tydligen överens med mig. Även om personalen till 80 procent är emot utflyttning och detta således enligt vad vissa kritiker hävdar borde ha lett till att man då inte lade fram propositionen, vill herr Sjönell inte gå så långt, utan det är alldeles uppenbart att han menar att propositionen skulle läggas fram trots detta massiva motstånd från personalens sida. Men herr Sjönell tycker som sagt att vi har brustit i färdighet när det gäller att sköta informationen av och samrådet med personalen. När herr Sjönell talar om klädsamhet, tycker jag emellertid att han borde ha kostat på sig ett erkännande att han har haft fel i sin interpellation och i sin artikel i Expressen. Jag erinrar om vad han säger i denna artikel: ”Under den tid som utredningsarbetet pågick togs enligt vad de anställda uppger ingen meningsfull kontakt vare sig med den berörda personalen eller dess fackliga organisationer.” Detta är ju fel och det kunde väl herr Sjönell ha erkänt. Indirekt har han också gjort det eftersom han har sagt att två gånger tog man kontakt med personalens huvudorganisationer. Man hade alltså — jag upprepar det igen, herr talman — kontakt redan under utredningsarbetets gång. Vidare hade man innan förslaget lades fram ytterligare en direktkontakt mellan regeringen och de anställdas huvudorganisationer. Därefter behandlades ärendet i vanlig ordning. Remisserna gick ut. Kontakt togs med företagsnämnderna vid utarbetningen av remissvaren hos vissa myndigheter. Dessa fick alltså tillfälle att lägga fram sina synpunkter. När beslutet var fattat och propositionen slutligen lades fram rullades hela denna breda information till företagsnämnderna ut. Vi tycker faktiskt att detta är ett uttryck för både ambition och en viss färdighet att sköta denna sak. Hur kommer det sig då — undrar herr Sjönell när han inte har något annat kvar att komma med — att personalen ändå är så missnöjd med informationen och det sätt varpå de företagsdemokratiska principerna har tillämpats? Jag tror det bottnar i det som jag redan har antytt, nämligen att personalen till 80 procent är emot denna utflyttning och kanske innerst inne hoppas att ingen utflyttning skall komma stånd. Det är väl framför allt det som tar sig uttryck i det missnöje personalen har visat beträffande informationen. Herr Hamrin säger att företagsdemokrati inte bara är information, och det vill jag gärna understryka. Jag har aldrig påstått något annat.

Herr talman! Det är ändå märkligt vilka ansträngningar statsrådet Löfberg gör för att undvika en saklig debatt i denna fråga. Han kanske har något emot en sådan debatt — vad vet jag. Men jag har nu vid flera tillfällen försökt få honom att debattera det centrala i hela frågekomplexet om företagsdemokratin, nämligen de två orden samråd och inflytande, som utskottet har skrivit om. Varför har det inte varit något sådant samråd? Varför envisas herr Löfberg med att ständigt och jämt tala om att ”informera”? — det gjorde han även i sitt första anförande. Han använde också uttrycket att man hade fått kontakt. Men varken information eller kontakt, herr talman, är detsamma som de vida värdefullare centrala begreppen samråd och inflytande. Det har ändå inte gjorts gällande, och det är bara information som debatten gäller. Jag har frågat mig varför inte en sakdebatt har kommit till stånd, men statsrådet Löfberg har snuddat vid ett svar när han frågar mig: Menar herr Sjönell verkligen att statsmakternas naturliga rätt att besluta politiskt på något sätt skulle kunna få elimineras av företagsdemokrati? Jag har svarat en gång förut, men jag skall än en gång svara genom att hänvisa till utskottets skrivning. Utskottet säger att statsmakternas centrala rätt inte får ifrågasättas men framhåller samtidigt att detta bör icke utesluta att samråd äger rum och att inflytande får ske från personalens sida. Detta har icke skett, och herr Löfberg har under denna debatt icke kunnat på något sätt motsäga mitt påstående härom. När det sedan gäller felet i artikeln i Expressen vill jag tala om för statsrådet Löfberg att jag hade fått de uppgifter jag byggde artikeln på från personal inom statsförvaltningen, inte bara från ett ställe utan från fyra, fem ställen, där man uttryckte sig identiskt lika. Jag brukar, herr Löfberg, lita på personal både inom statsförvaltningen och inom näringslivet. Jag tycker att det inte finns någon anledning att ifrågasätta att den far med lögn. Jag hoppas att statsrådet Löfberg har samma inställning till personalen, Detta var alltså anledningen till att jag i denna artikel skrev att samråd hade ägt rum två gånger. Om det var tre eller fyra gånger, som statsrådet Löfberg sade, tycker jag inte ändrar något i sak. Vad herr Fagerlund, som uppträdde som hjälptrupp till statsrådet Löfberg sade, har jag ingen anledning att på något sätt kommentera. Jag vill bara, herr talman, sluta med att säga att om det är så att regeringen framhärdar i att företagsdemokrati är detsamma som att man lämnar informationer, att man tar kontakt med och berättar för personal vad som skall komma att ske, tycker jag att situationen är bedrövlig. Då är det föga hopp om att företagsdemokratin skall slå igenom, inte bara som skett inom näringslivet utan även inom statsförvaltningen.
Herr talman! Debatten om utlokalisering och personalfrågorna förde vi ju en hel dag i förra veckan, Interpellationer som ansluter sig till aktuella debatter brukar ju ibland besvaras i anslutning till dem. Det hade kanske varit lämpligt att ta det här interpellationssvaret i anslutning till förra veckans debatt. Vad det nu tycks vara fråga om är formuleringen på s. 65 i inrikesutskottets betänkande. Statsrådet Löfberg uppträder, tycker jag, betydligt säkrare i sin sak än vad t.o.m. finansminister Sträng gjorde i förra veckan. Statsrådet Löfberg säger att allt har gjorts som rimligen borde kunnat göras. Om jag förstått statsrådet rätt, så var det kontentan i hans inlägg. Sedan vill jag säga att statsrådet borde väl vara helt på det klara med att alla partier som är företrädda i inrikesutskottet var eniga om utflyttningen som princip. Jag tycker inte att man skall försöka misstänkliggöra någon här i kammaren i den frågan. Även herr Sjönell har i debatten tidigare uttalat att han stöder denna princip. Här har talats om formuleringarna i utskottsbetänkandet och vad de kan betyda, Statsrådet har berättat att kontakter har tagits med personalens huvudorganisationer även under den tid som regeringen har arbetat med sitt förslag. Vad är det då som utskottet har skrivit härvidlag? Sedan utskottet framhållit att det är statsmaktens rätt att besluta om förläggningen av statliga verksamheter, uttalade utskottet följande: ”Detta bör dock inte utesluta att ett värdefullt samråd kommer till stånd i lokaliseringsfrågorna med berörd personal och verksledning.” Det är på grund av att ett sådant samråd inte förekommit som vi från vårt håll har framfört kritik och inrikesutskottet har gjort detta uttalande. Regeringen har icke haft kontakter med verksledningar och med den berörda personalen i de olika verk som utflyttningen har gällt. Det är detta som vi talat om i utskottets betänkande, det är detta som citerats här och det är detta som statsrådet Löfberg borde ha kommenterat. Sedan fortsatte utskottet: ”En sådan ordning är ägnad att främja ändamålsenliga lösningar i sakfrågan och skapa en positiv attityd hos personalen.” Utskottet har också påpekat att detta bör förekomma i framtiden därför att det gagnar den fortsatta utflyttningsverksamheten. Man skall ta till vara personalens erfarenheter och kunskaper i olika sammanhang.

Jag vill hänvisa till den kungl. kungörelsen om företagsnämnder i statliga verk. Där talas också om berörd personal i företaget och icke om huvudorganisationer. Jag ville säga detta, herr talman, för att ge min tolkning av vad utskottet skrivit. Visserligen finns en reservation i det här avseendet. Jag sade i förra veckan att jag inte hade någon erinran i och för sig mot utskottets skrivning här, men jag ansåg att den var för vag. Vi ville ha en mera skärpt skrivning.

Avser den inte de berörda anställda i verket i fråga?

Herr talman! Jag kan beträffande statsrådet Löfbergs invändningar mot vad jag sade framhålla att jag aldrig anklagat statsförvaltningen för tröghet. Om en sådan tröghet har funnits, tillhör den nog ett passerat skede. Och jag tror i varje fall inte att de statsanställda har det intrycket att det råder någon särskild tröghet inom statsförvaltningen för närvarande. Vad jag har gjort är att jag frågat varför man skall hetsa på denna omorganisation så att den går ut över de anställda och jag har tagit länsförvaltningsorganisationen som exempel. Varför skall den träda i kraft den 1 juli i stället för den 1 oktober? Det är för mig fullständigt obegripligt, ty det kommer att gå ut över de anställda. Folk som under årtionden haft sin tjänst och som genom omorganisationen måste söka den på nytt har de tidsintervaller som jag nämnde i mitt första anförande för att klara den saken, och ändå är de inte säkra på att få tjänsten. Det säger jag ingenting om, ty enligt grundlagen skall förtjänst och skicklighet vara avgörande för vem som skall ha en tjänst. Men det är dock ganska väsentligt för dem att ha tid på sig att söka sin befintliga tjänst och få möjligheter till information inom rimlig tid, möjligheter att söka sin tjänst på nytt. Det är i varje fall orimligt att begära att de skall förstå den hets som nu råder inom omorganisationen på det regionala planet. Jag har inte yttrat mig om utlokaliseringen av verken här i Stockholm. Hade vi på det regionala planet haft tre—fem år på oss, så hade vi varit tacksamma. Att så lång tid inte behövs i det fallet är självklart, men det borde ha varit mer än ett par månader.

Herr talman! Liksom herrar Sjönell, Hamrin och Nilsson i Tvärålund är jag något förvånad över att statsrådet Löfberg anser att omsorgsfull information är detsamma som företagsdemokrati. Det står i företagsnämndsavtalet att samråd skall äga rum före besluts fattande eller åtgärds genomförande. För mig ter det sig helt naturligt att i ett sådant läge som regeringen befann sig, man hade fattat ett preliminärt beslut om utlokalisering och låtit detta gå till samtliga berörda verks ledningar och till berörda verks företagsnämnder för att av dem infordra yttrande. Det brukar vid sådana remissförfaranden komma in saksynpunkter som kan vara värdefulla och som kan ge anledning till omprövning av ett beslut på en eller annan punkt. Det hade varit regeringens uppgift att avgöra om det finns något sakskäl att ta hänsyn till eller ej. Beslutet skulle givetvis sedermera fattas av regering och riksdag. Men en sådan remiss till verksledningar, företagsledningar och företagsnämnder i berörda verk ser jag som ett naturligt led i beslutsprocessen i ett fall som detta. Jag tycker att det är beklagligt att statsrådet Löfberg inte med ett ord vill medge att det förekommit en del brister på dessa punkter i denna fråga. Det är en svår fråga och det är första gången vi har något liknande. Det är inte alls genant att medge att det förekommit ett par missar. Vidare tycker jag att det skulle vara roligt att från statsrådet få en försäkran om att man, när man nästa gång skall ta itu med ett utlokaliseringsärende, skall beakta samrådsförfarandet såsom det i företagsnämndsavtalet är tänkt att det skall bli beaktat.

Herr talman! Herr Sjönell meddelar återigen liksom han gjorde i onsdags att han inte har någon orsak att kommentera vad jag sagt — den gången gällde det hans yttrande om förräderiet mot centerpartiets ideologi om decentralisering. Det är möjligt att han inte anser sig behöva diskutera den här frågan med mig. Jag uppträder emellertid inte, herr Sjönell, som hjälptrupp till statsrådet utan som uttolkare av vad utskottet har skrivit. Jag tror att jag vet mer om vad utskottet menar än vad herr Sjönell gör. Jag ämnar inte ta upp någon debatt med herr Nilsson i Tvärålund i dag; vi hade en så ingående diskussion i onsdags att jag tycker det är onödigt. Han erkänner själv att han inte kunde acceptera skrivningen; han ville ha en kritik mot den eftersom han ansåg den alltför vag. Jag kan, som jag redan sagt, instämma med dem som säger att företagsdemokratin ännu inte är fullkomlig. Som jag ser det blir den inte heller det ännu på en tid. Det är en försöksverksamhet. Det är emellertid viktigt att slå fast att det är riksdagen som skall fatta det politiska beslutet i dessa frågor. Om detta är vi också eniga. Då uppstår frågan: Hur mycket skall de anställda få bestämma? Vi skall givetvis informera och samråda, men själva beslutet är politiskt. Detsamma gäller t.ex. en ny affärstidslag. Skall bara de anställda avgöra när försäkringskassorna skall ha öppet eller skall de som betjänas få vara med och bestämma? Allt detta är frågor som bör tas upp till allvarlig diskussion — ingen vet bestämt hur framgångslinjen skall se ut.

Herr talman! Jag är ledsen över att det har blivit en så lång debatt, men det är å andra sidan en väldigt viktig fråga. Jag hoppas därför att kammaren och presidiet ger oss tillgift för att vi ganska grundligt av företagsdemokratiska principer inom den statliga verksamheten diskuterar den i säsongens elfte timme. Herr Sjönell har inte många argument kvar; han hävdar åter att jag bara talar om information och att jag glömt det viktiga ordet samråd. Det har jag inte alls gjort; jag vill gärna understryka att samråd är oerhört viktigt och ett väsentligt led i företagsdemokratisk verksamhet. Vad jag har hävdat och än en gång slår fast är att samråd med personalen och myndigheterna har förekommit i denna fråga och att de haft möjlighet att utöva inflytande. Det har ingen av debattörerna kunnat bestrida. Herr Nilsson i Tvärålund menade att kontakter inte har tagits med berörd personal och myndigheter och ville därmed göra en distinktion. Han ansåg att det i och för sig var bra att man hade haft kontakt med personalens huvudorganisationer, men den berörda personalen och myndigheterna hade inte fått komma till tals på det sätt som herr Nilsson tyckte var önskvärt. Där vill jag återigen framhålla att man har haft kontakter med berörd personal och med myndigheter. Men man kunde inte ta den kontakten förrän det politiska beslutet var fattat om vilka verk som skulle flyttas ut och vart de skulle flytta. Så fort detta beslut hade fattats tog man också kontakt med berörd personal och med myndigheterna för att informera dem. Dessförinnan hade ju också ärendet varit ute på remiss i vanlig ordning. Sedan frågade herr Nilsson om inte företagsnämndskungörelsen riktar sig till den berörda personalen. Jo, det gör den. Företagsnämndskungörelsen reglerar endast förhållandet mellan den statliga myndigheten och dess anställda. I debatten förra veckan fick jag en känsla av att inte alla talare som kritiserade regeringen på den här punkten hade det fullt klart för sig. Däremot ålägger dessa bestämmelser inte regeringen eller riksdagen någon skyldighet i förhållande till de statliga myndigheternas anställda. Underlaget för kungörelsen utarbetades i en gemensam arbetsgrupp med företrädare för dåvarande civildepartementet och de statsanställdas huvudorganisationer. Utgångspunkten för arbetet var att reglerna skulle avse verksamheten i företagsnämnderna som bestod av företrädare för myndigheten och dess anställda. Det är alltså fel att hävda att bestämmelserna i kungörelsen skulle avse något annat än att reglera skyldigheter och rättigheter i förhållandet mellan den myndighet där nämnd inrättats och den myndighetens anställda. I klarhetens intresse har jag gärna velat spika fast detta. Beträffande herr Hörberg vill jag hänvisa till en tidigare replik. Herr Hörberg lyssnade tydligen inte på mig eller också var han ute ur kammaren, eftersom han upprepar detta påstående att jag har ansett att omsorgsfull information är detsamma som företagsdemokrati. Det har jag alls inte ansett, och jag hänvisar alltså i det stycket till min förra replik.

Det är väldigt viktigt att man i de sammanhangen på olika sätt försöker att hålla kontakt med både myndigheter och personal. Jag har sannerligen i mitt interpella tionssvar och i replikerna gång på gång velat understryka att den ambitionen finns hos regeringen.
Herr talman! Statsrådet Löfberg tar faktiskt upp sig. Efter en ganska lång debatt börjar han så smått att närma sig pudelns kärna, det som vi har hållit på att debattera hela tiden här. Beviset för att han börjar närma sig själva saken, är att han säger att kontakt — han talar fortfarande, herr talman, om kontakt, och jag ber kammaren observera det; han talar inte om samråd — kunde icke tas med personalen, och det har man för övrigt inte gjort utan man har tagit kontakt med huvudorganisationerna, men all right, förrän efter det att beslutet fattats. Där är faktiskt pudelns kärna. Det är just precis vad man skulle ha kunnat göra, statsrådet Löfberg. Om man har respekt för personalen och om man vill manifestera företagsdemokrati, då skall man faktiskt ta kontakt före beslutet. Man kan helt enkelt göra klart för personalen att det här är ett politiskt beslut. Själva det centrala beslutet att verken skall flyttas ut kan förklaras vara av politisk karaktär och kan icke ändras hur mycket personalen än protesterar, men när det gäller inflytandet på formerna för utflyttningen skulle samrådet ha kunnat ge inte minst herr Löfberg utomordentligt värdefulla uppslag och fakta. Dessa hade kunnat komma med i handläggningen som härigenom hade kunnat göra personalen betydligt mera positiv till utflyttningen än vad som har blivit fallet. Det är enkla fakta som jag tycker att det inte skulle kosta på alltför mycket att erkänna, Herr Fagerlund har jag ingenting emot personligen, tvärtom, och inte heller har jag någonting emot att debattera med honom. Jag hoppas, herr Fagerlund, att vi skall få återkomma i framtiden i kanske mera sakliga och stimulerande sammanhang än de som vi hittills har varit uppe i. I varje fall har jag inte betraktat de angrepp som herr Fagerlund har gjort på mig som särskilt sakliga. Slutligen vill jag instämma i statsrådet Löfbergs slutreplik. Det är angeläget för oss alla — för regering, för alla andra politiker och över huvud taget för människor som kommer att ta ansvar för den här utflyttningen — att försöka medverka till att den sker så effektivt, så rationellt och så smidigt som möjligt. Vi har i dag debatterat bristerna i det förflutna. Jag för min del har aldrig haft någon åstundan att uppehålla mig alltför länge vid begångna misstag. Det är bara bra om bristerna kan dras fram i dagen och användas för att förbättra det fortsatta hanterandet av liknande ting. Det är hela min ambition, och jag instämmer i herr Löfbergs förhoppning om att nästa etapp skall kunna genomföras på ett gott, meningsfullt och smidigt sätt.
Herr talman! Statsrådet menade nyss att jag hade missuppfattat honom när jag påstod att han sammanblandade information och företagsdemokrati. Jag tror dock inte att jag har gjort det, för i sitt senaste inlägg nu sade herr Löfberg — jag skrev ned det — att ”så snart det politiska beslutet var fattat” tog man kontakt med verk och personal. av företagsdemokratiska principer inom den statliga verksamheten Det är att informera, när beslutet är fattat, men det är inte företagsdemokrati. Med företagsdemokrati menas att man har samråd före beslutets fattande.

Herr talman! Bakgrunden till den osedvanligt häftiga kritik som har förevarit i utflyttningsfrågan lämnade måhända statsrådet besked om när han angav sin principiella syn på företagsdemokratin. Kontakt kan inte tas med personalen förrän beslutet fattats, sade statsrådet. I likhet med tidigare talare vill jag säga att jag ifrågasätter om inte regeringen och statsrådet Löfberg måste tänka om i det avseendet. Detta är måhända bakgrunden till att personalorganisationer och berörd personal i verken har reagerat så oerhört kraftigt. Man har icke, så som framgår av företagskungörelsen, fått vara med och diskutera innan besluten fattats — beslut som berör personalen och verket på ett mycket nära sätt. Där tror jag att regeringen har gjort en erfarenhet som blir till nytta för framtiden. Jag vill i likhet med statsrådet säga att nu gäller det att inrikta sig på framtiden. Jag tycker inte att det skulle vara generande utan riktigt på många sätt om regeringen erkände att man gjort en del felaktigheter i den här frågan och att man avser att klara saken bättre i framtiden.

Herr talman! Herr Nelander har frågat mig, vilka åtgärder jag ämnar vidta för att innehållet i läroböckerna skall stå i överensstämmelse med läroplanen, De läroböcker som används i bl.a. grundskolan skall granskas av statens läroboksnämnd. För att trygga läroboksförsörjningen i grundskolan i samband med den nya läroplanens införande har särskilda åtgärder vidtagits efter beslut av Kungl. Maj:t. Detta beslut innebär att en lärobok kan temporärt användas även om dess innehåll inte helt stämmer överens med den nya läroplanen, Beslut om användande av viss lärobok i skolan fattas av skolstyrelsen efter hörande av rektor och lärare. Skolan har alltså ett stort inflytande i dessa frågor. Frågan om formerna för granskning av läromedel utreds för närvarande av läromedelsutredningen. Utredningens förslag väntas under året. I avvaktan på resultaten av utredningsarbetet är jag inte beredd att föreslå ändringar i nuvarande ordning beträffande granskning.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min interpellation, Jag hade väl väntat mig ett mera koncist och bestämt besked. I stället visar svaret en del frågetecken, som gör mig något orolig. Jag vill emellertid i statsrådets svar intolka ett bestyrkande ja på den Nr 101 fråga som är det väsentliga i interpellationen — nämligen frågan om Tisdagen den innehållet i läroböckerna skall stå i överensstämmelse med läroplanerna. 1 juni 1971 Alla vi som har ett ansvar, större eller mindre, för gundkolans I — — läroplaner — och då även för religionskunskapsämnet — måste utan Ang. läroböckerna tvekan svara: Ja, det är klart att av regering och riksdag fastställda igrundskolan läroplaner skall följas och sålunda innehållet i läroböckerna överensstämma därmed. Något oroväckande finner jag utbildningsministerns meddelande om Kungl. Maj:ts fattade beslut, att en lärobok kan temporärt användas även om dess innehåll inte helt stämmer överens med den nya läroplanen. Om detta kunde godtas i början, kanske första året, så kan det väl inte gälla hur länge som helst. Kungl. Maj:ts beslut i detta avseende har tydligen en del av skulden till det av mig påtalade förhållandet. Det märkliga är ju att boken i fråga, ”Människan, naturen, samhället” av Isling—Cullert, godkänts av statens läroboksnämnd för praktisk prövning i grundskolans årskurs 4 som lärobok och studiehandledning i orienteringsämnena, trots att hela den del av ämnet religionskunskap, som enligt Lgr 69 lämpligen läses ämnesbundet, nämligen bibelkunskapen, saknas. Godkännandet skedde den 3 mars 1970 och beslutet förnyades den 25 februari 1971 trots avstyrkande utlåtande från den ämnessakkunnige granskaren beträffande del 1 A av boken och trots att andra delen, del 1 B, ännu inte förelåg i komplett skick. Ur granskarens utlåtande tillåter jag mig citera: ”Då det är önskvärt att granskningen sker samtidigt med att läromedlet används i undervisningen vill jag först visa på förlaget Almqvist & Wiksells stora brist att ej kunna hålla angivna tider för utgivningen av läromedlet M.N.S. Ersättning för läromedlet har varit ett förhandstryck av för undervisning ringa värde. Först under den senare delen av höstterminen levererades första delen av M.N.S.

Det har uppgivits att i årskurs 4 inom visst rektorsområde i Stockholm ännu ingen ämnesbunden undervisning i religionskunskap meddelats under hänvisning till att man saknar läromedel. Får jag fråga utbildningsministern hur denna undervisningsbrist skall repareras? I en radiointervju i ”Inblick” den 15 maj har läroboksnämndens ordförande som huvudorsak till det inträffade angett den brist på läroböcker som råder. — Härtill är väl att säga, att det dock finns åtskilliga läroböcker utgivna. Att då godkänna en bok som utelämnat en så väsentlig del som bibelkunskapsstoffet — och detta utan att ange förhållandet på omslaget eller i förordet — är helt enkelt oförsvarligt. Jag har tillfrågats om detta är en utveckling som vi från kristet håll befarade. Jag har måst svara att oron fanns redan när de nya läroplanerna 33 antogs. Då läroplanen senast reviderades var vi från vårt håll givetvis angelägna om att religionskunskapen skulle få det utrymme för vilket riksdagen tidigare uttalat sig. Från skolöverstyrelsen uttalades klart att någon överföring av tid från religionskunskapen till annat orienteringsämne inte skulle få ske. Jag finner därför det inträffade djupt beklagligt och hoppas rättelse snarast kommer att vidtagas. I sitt svar poängterar statsrådet skolans stora ansvar och inflytande. Skolstyrelse fattar efter hörande av rektor och lärare beslut om användande av viss lärobok. Och visst är detta riktigt. Det understryker så mycket mer nödvändigheten av att skolstyrelse, rektor och lärare verkligen ser till att de rätta och med läroplanen överensstämmande läromedlen beställs. Här måste enligt min mening Stockholms skolstyrelse ta upp frågen igen och fatta ett nytt beslut. Men finns det då inte biblar i skolorna? Jovisst. Biblar måste finnas. Bibeln, kristendomens egen urkund, skall givetvis utgöra grunden för undervisningen i detta ämne. Men man måste ha något instrument att öppna Bibeln med, säger skolkonsulenten i skolöverstyrelsen. Läroplanerna skall — i detta som i andra ämnen — givetvis vara vägledande för undervisningen. I första hand gäller detta för läraren, som oavsett vilka hjälpmedel som ges måste hålla sig inom läroplanens ram. Objektiviteten i kristendomsundervisningen, som vi principiellt är överens om och som här måste understrykas, betyder som jag ser det för det första respekt för saken och för det andra respekt för individen. Saken, objektet, som skall meddelas eleverna är i detta ämne i första hand kristendomen, i andra hand övriga religioner. För kristendomen är enligt läroplanen objektets innehåll framför allt en samlad bild av Jesu person, hans liv och förkunnelse. Och för den bilden måste Bibeln användas. Ges inte detta innehåll har man brustit mot det sakliga i objektiviteten. Det andra i objektiviteten är respekt för individen. Undervisningen får inte vara påtryckande, proselytvärvande. Men den får inte heller ta som sin uppgift att undergräva kristen tro. Läroplanens innehåll måste vidare vara vägledande för läroboksförfattaren. Detta kan inte nog understrykas, även om det förefaller helt självklart. Läroboksnämndens granskning är givetvis ytterst betydelsefull. Skolstyrelserna rättar sig i mångt och mycket just efter denna, Ofullständiga och oriktiga läromedel får inte släppas fram. Utbildningsministern erinrar om att formerna för granskningen av läromedel för närvarande utreds av läromedelsutredningen, vars förslag väntas under året. Kanske får vi därigenom anledning att återkomma till granskningen också vad gäller det här berörda ämnet.

Herr talman! Jag skall inte här ta något specifikt exempel, men jag blev litet förvånad när jag läste utbildningsministerns svar på interpellationen. Utbildningsministern säger nämligen bl.a.: ”Beslut om användande av viss lärobok i skolan fattas av skolstyrelsen efter hörande av rektor och lärare. Skolan har alltså ett stort inflytande i dessa frågor.” Jag är medveten om att detta är formellt riktigt. Men det förefaller mig märkvärdigt att utbildningsministern inte känner till att skolstyrelsernas inflytande på val av läroböcker i dag är praktiskt taget obefintligt. I en skolstyrelse med fem eller sex högstadieområden och ett par gymnasier är det helt otänkbart att man vid sina sammanträden ens skall kunna begära en föredragning av vilka böcker som kommer att användas under kommande läsår. I praktiken fungerar det så att beslutet om läroböcker är delegerat, oftast till rektor, och det innebär att läraren själv avgör vilka böcker som skall användas. Skolans inflytande är i dag av praktiska skäl obefintligt, och jag skulle gärna vilja höra utbildningsministern säga något om huruvida han verkligen tror att det som står i svaret är en realitet. Men eftersom skolstyrelserna har att lämna det formella godkännandet måste de å andra sidan i betydligt högre grad än vad fallet var för 20-30 år sedan kunna förlita sig på prövningen av läroböckerna. I det sammanhanget vill jag också säga att det ju inte längre enbart är fråga om läroböcker. Det gäller hela inlärningssystem, som i många fall är så komplicerade att det övergår de mest erfarna skolstyrelseledamöters förmåga att bedöma såväl innehåll som funktion av de läromedel som förs upp på förslag. Jag vill sluta med att säga att skolans inflytande på detta område tyvärr har försvunnit, och man kan bara hoppas att utredningen, när den lägger fram sitt betänkande, beaktar dessa synpunkter.

Herr talman! Jag vill börja med att svara på fru Sundbergs principfråga. Jag är medveten om att detta i många skolstyrelser fungerar så som fru Sundberg här har givit oss en beskrivning av, men jag känner också till skolstyrelser där det i verkligheten fungerar så som det är tänkt, nämligen att skolstyrelsen utövar reellt inflytande. Jag skulle här också kunna ge exempel på det. Men i de skolstyrelserna krävs det av ledamöterna en mycket stor arbetsinsats, och jag tror att vi inte bara i detta utan även i andra avseenden måste räkna med att de som i framtiden åtar sig uppdrag i skolstyrelserna kommer att få lägga ned mycken tid på det arbetet. Inom parentes vill jag säga, att när man utser kommunala förtroendemän, så skall man komma ihåg att de som kommer att sitta i skolstyrelserna inte bör ha för många andra uppdrag, ty annars kan de inte klara dessa stora arbetsuppgifter. Med detta vill jag inte på något sätt undanskymma det centrala ansvar som läroboksnämnden har i denna fråga, och det är också därför som vi har tillsatt en utredning. Jag tror att den centrala nämnden måste ge bättre service än den kan göra i dag, med de resurser och den omfattning den har, för att de lokala skolstyrelseledamöterna skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt i det här avseendet. Det är kanske därför i praktiken inte så stor skillnad mellan Fru Sundbergs och min uppfattning på den här punkten. Herr Nelander tog upp ett konkret fall. Jag vill naturligtvis inte i detalj gå in på det, men jag kan säga följande. Självfallet skall läroplanens bestämmelser följas. Det är den huvudprincip som gäller. Vi har emeller tid under övergångsskedet då och då tvingats att göra vissa kompromisser, helt enkelt därför att läromedel inte funnits som varit i alla delar perfekta. Med det har jag också sagt att det är en tidsmässig kompromiss och att målsättningen självfallet bör vara att så snabbt som möjligt få fram läromedel som helt uppfyller läroplanens krav. I det fall som herr Nelander särskilt tänker på har boken uppförts för praktisk prövning. Som skäl har åberopats dels att böcker behöver prövas i klass, dels att det råder brist på böcker av detta slag. Men förlaget skulle tala om att avsnittet saknas, och det skulle nämnas i förordet. Jag kan emellertid inte närmare diskutera hur reklamen för boken har lagts upp från förlagets sida; det är möjligt att brister föreligger i det avseendet, men på den punkten är jag inte informerad. I det här fallet har alltså läroboksnämnden utgått från att förlaget skulle ge sådana seriösa upplysningar att skolorna skulle kunna få vederhäftiga informationer om läromedlet. Låt mig också, herr talman, som en allmän slutsats säga — eftersom det då och då uppstår en debatt, ofta kritisk, om läromedlen — att jag tror att det generellt sett är en mycket hög kvalitet på de svenska läromedlen. Jag läste i ett av de senaste numren av en lärartidning att man också från lärarnas sida bedömt det så, att våra läromedel allmänt sett har en mycket god kvalitet. Men det är klart att vi i samband med en ny läroplan kan få vissa övergångsbesvärligheter — det vill jag inte förneka.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det nu gjorda klara uttalandet att läroplanerna självfallet skall följas. Han sade också att beslutet om användning av lärobok som inte helt överensstämmer med läroplanen var en temporär åtgärd — jag hoppas livligt att det skall vara så och att man snarast söker komma fram till ett normalt förfaringssätt i granskningsavseende. Det är högst anmärkningsvärt att man i den påtalade boken inte anger att denna bibelkunskapsdel saknas — i förordet eller till och med på omslaget, vilket borde ske. Statsrådet sade att läroböckerna i allmänhet är av god kvalitet, och jag vill inte förneka det. Jag vill bara säga att just när det gäller religionskunskapsämnet och kristendomsundervisningen har observerats åtskilliga fall där man inte helt och fullt följt läroplanerna och deras intentioner.

Herr talman! Bara en enda synpunkt. Det är två ämnen i skolan som är särskilt känsliga ur den speciella synvinkel som har anlagts här i dag, och det är samhällskunskap och religionskunskap. ; år jag utöver det som redan har anförts i debatten säga att läroboksnämnden naturligtvis aldrig skulle godkänna en lärobok i samhällskunskap där man inte tagit med ett avsnitt som berörde t.ex. ett av våra vanligaste politiska partier. Det är därför märkligt, tycker jag, att man i en bok i religionskunskap kan ta bort ett så väsentligt avsnitt av vad läroplanen stadgar skall finnas med och att en bok med de bristerna kan godkännas. Jag har velat säga detta, därför att om vi som vi har gjort tidigare i kammaren skall försvara den nuvarande uppläggningen av ämnet religionskunskap, kräver det att vi har fullödiga läroböcker, och då kan det hända att läroboksnämnden får säga nej till en bok som har sådana brister som det här har gällt.

Herr talman! Herr Möller i Göteborg har frågat mig om jag vill medverka till att en genomträngande, gärna successivt kommande information ges till allmänheten om EEC-alternativen för svensk del, bl.a. genom en skriftserie enligt danskt exempel och genom användning av olika massmedia. Min inställning till frågan om information i EEC-sammanhang redovisade jag ganska nyligen inför riksdagen, nämligen i utrikesdebatten den 31 mars i år. Jag nämnde då bl.a. att jag ansåg det vara statens uppgift att fortlöpande ställa sakmaterial i ärendet till debattens förfogande. Däremot borde det ankomma på andra instanser att föra ut argumenteringen för och emot olika lösningar. I denna anda har handelsdepartementet sedan början av 1960-talet gett ut ett tjugotal olika skrifter med saklig information i integrationsfrågan. Sedan de svenska förhandlingskontakterna med EEC inleddes i slutet av 1970 har denna verksamhet intensifierats och vi har sedan årsskiftet gett ut fem publikationer med aktuellt innehåll i EEC-frågan. Vi har vidare startat en särskild tidskrift för att snabbare få ut information om innehållet i aktuella dokument, anföranden, beslut etc. i bl.a. EEC-frågan. Denna verksamhet fortsätter. Under arbete är bl.a. en uppföljning av den s.k. ”Gula Boken” från 1968, där man söker se EEC-samarbetet ur svensk synvinkel. Huvudsyftet med den nu aktuella skriften är att presentera en bedömning av konsekvenserna för svensk del vid ett antagande av EEC:s regler på alla de olika sakområden som omfattas av EEC-samarbetet. Som bakgrund beskrivs EEC-bestämmelserna på de olika sakområdena. Till sitt innehåll kommer denna skrift således att vara mycket lik den serie av tolv informationsskrifter om EEC som man på dansk sida håller på att ge ut och som herr Möller åberopar som ett mönster. Skillnaden tycks vara att vi bedömt det som fördelaktigare att få materialet samlat i en volym. Jag kan emellertid nämna att vi överväger att även redovisa detta material i kortare och mer populär form i en serie småskrifter. Man bör dock vara medveten om att det är svårt att framställa dessa invecklade frågor på ett sätt som är faktainriktat och objektivt samtidigt som det är kortfattat och lättförståeligt. Herr Möller vill att information skall ges om alternativen för svensk del och nämner själv fem olika alternativ bara på tullpolitikens område. Sådana analyser är knappast möjliga att göra i dagens läge. Den metod som valts i den bok som nu är under arbete i handelsdepartementet är att på de olika sakområdena söka bedöma konsekvenserna för Sverige av att delta i samarbetet i samma utsträckning som medlemsstaterna, dvs. på basis av Romfördragets regler och andra EEC-bestämmelser. Särskilt som Sverige strävar efter ett långtgående samarbete är denna metod den enda praktiskt användbara. Användning av massmedia för spridning av information är en fråga som endast dessa media själva kan avgöra. Självfallet medverkar jag emellertid gärna till att de förses med material som underlag för en sådan informationsverksamhet.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det innehåller speciellt en viktig sak. Jag hade interpellerat om EEC-informationen till den breda allmänheten — till skillnad från den till specialister och speciellt intresserade. Handelsministern nämner att ”Gula Boken” från 1968 skall komma ut i aktualiserat skick. Det är i och för sig bra. Men därefter kommer den centrala meningen i svaret, där statsrådet säger: ”Jag kan emellertid nämna att vi överväger att även redovisa detta material i kortare och mer populär form i en serie småskrifter.” Tills vidare bara överväger man alltså, men det är i varje fall en öppning. Vad är det som behövs? Varför är informationens natur så viktig? Jo, därför att det är en serie korta skrifter eller — kanske ännu bättre — små kortfattade faktablad som kan nå fram. Folk i allmänhet orkar inte läsa tjocka saker. Det behövs nu insatser med en upplaga för masspridning — med tanke på EEC-frågans stora betydelse för vårt samhälle, skyldigheten för statsmakterna att informera i det unika läge för förhandlingarna som vi befinner oss i och det uppenbara behovet av information. Jag kan hänvisa till Sveriges Radios undersökning i november i fjol, där bara ungefär 50 procent av de svarande kunde nämna vad EEC var för någonting enligt de enklaste kriterier som tänkas kan. Det danska greppet är då bra. Tolv informationsskrifter på 30 sidor vardera betar där av fältet gradvis, vilket är den centrala punkten för att få spridning av och läsvärde hos sådana här skrifter. I små doser sker utportioneringen av fakta. Danskarna utger en skrift om Gemensamma marknadens institutioner, en om jordbrukspolitiken, en om det industripolitiska samarbetet, en om förhållandet till utomstående länder inklusive u-länderna, en om energipolitiken, osv. Jag visar på TV-skärmen en bild av skriften om den Gemensamma marknaden. Det är skrift nr 2 i den danska omfattande informationsserien. Detta är något helt annat än ”Gula Boken”, som aldrig kan bli en ersättning för en sådan här bred information effektivt spridd över landet. Jag skulle för resten också vilja fråga när ”Gula Boken” kommer ut och hur stor upplagan är. Det är högst troligt att upplagans storlek visar att boken just inte är tänkt att få masspridning. Jag vill också uttrycka en viss förvåning över att boken ännu inte har kommit. Efter vad jag har förstått fanns bakgrundsmaterialet färdigt senast i början av oktober, och även om viss utrensning av hemliga fakta med tanke på vår förhandlingsposition kan ha behövts, har en mycket lång väntetid uppstått. Jag återkommer till informationens art. I svaret nämns fem andra publikationer med aktuellt innehåll men också de är ganska tjocka. Detsamma gäller om läsvärdet hos tidskriften ”Aktuellt i handelspolitiken”, som är ett bra grepp i och för sig, men inte heller denna skrift är avpassad för stor spridning. Jag skulle gärna vilja fråga hur stor upplaga denna publikation numera har och vilka den går till. För att ta ett andra exempel bland länder som nu på olika sätt söker anknytning till EEC vill jag visa även vad den brittiska regeringen gör. Den har satt i gång en gigantisk information till allmänheten, någonting som inte alls har uppmärksammats här i landet. Denna information består av fyrsidiga små vikblad, som gratis delas ut över hela landet på postkontoren. Vikbladen är alla korta och informativa. Minst fyra stycken, som jag har här, har kommit ut och åtminstone tre stycken till kommer det att bli. Låt mig på TV-skärmen nu visa en bild över några av dessa vikblad. ”Vad är den Gemensamma marknaden?” heter det ena och ”Industri och teknologi i den Gemensamma marknaden” heter det andra. Det tredje exempel som jag vill hänvisa till för att få handelsministern att mycket starkt och positivt överväga en vitt spridd information är det norska. Paul Kleppe, alltså handelsministern i Norge, gjorde ett uttalande vid den stora EEC-konferensen i Oslo den 24—25 maj. Där nämner han dem som har vissa negativa inställningar på faktaområdet och t.ex. tror att ett närmare nordiskt samarbete skulle vara ett alternativ till EEC för norsk del. Han fortsätter: ”Jag tror det finns en allmän känsla av att den offentliga debatten om dessa problem har avslöjat en brist på information om de faktiska förhållandena. Min regering har därför startat en plan för vitt spridd information om Gemenskaperna och om de europeiska problemen i allmänhet. Denna information kommer att bli helt faktamässig och skall söka visa både fördelarna och nackdelarna för Norge som medlem av en utvidgad Gemenskap. Vi hoppas att denna information skall bidra till en mindre känslomässig och bättre informerad offentlig diskussion om dessa problem i vårt land.” Här har jag med det danska, det brittiska och det blivande norska exemplet visat på någonting som ännu inte har skett här i Sverige. Hos oss har under senare år viljan till information varit god, men informationen har inte varit avpassad för den stora allmänheten. Det är därför som jag vill ta fasta på det besked som skymtar i handelsministerns svar i dag. Överväg gärna, men besluta åt rätt håll! Vi löper nu in i det sista halvåret då besked till Sverige och Sveriges svarsbesked torde komma att ges. Jag vill säga: Ös på bara med information, ös på herr handelsminister! Det är bråttom med detta. Det är bråttom dels därför att vi ser vad övriga länder redan har gjort, dels därför att okunnighetens slagord om EEC fått göra sig så breda här i landet, ibland ganska ensamma, alltifrån de kortaste uttryckssätten till en sådan bok som den nya av Myrdal Ekström-Pålsson. Dessa författare tror t.ex. att ett handelsavtal med ömsesidiga tullättnader är ett alternativ till EEC, vilket det ju inte är med hänsyn till GATT:s bestämmelser. Det sprids alltså i olika sammanhang egendomliga föreställningar om faktiska förhållanden. Det är enbart dem som jag nu talat om, inte om de värderingsmässiga givetvis. En information skulle alltså rensa upp betydligt. För fem dagar sedan publicerades ett upprop från ett drygt 40-tal forskare, kulturpersonligheter m.fl. här i landet. Jag vill inte ta upp detta i sak nu under vårriksdagens elfte timme, men jag tror att uppropet visar ett. förhållande: känslan av brist på information ut över landet. Man känner sig nämligen förvirrad, anser att vi går i riktning mot en allmän internationell samhörighet men möter en negativism på många håll här i landet och står oroad och undrande. På så sätt visar uppropet också en brist på information, en upplevd brist på motinformation med fakta, där även enkla och korta sakbesked skulle betyda oerhört mycket. Jag skall nöja mig med att bara från början av detta upprop läsa in några meningar till protokollet: ” Sverige står idag inför en av de viktigaste frågor vårt folk haft att ta ställning till under detta århundrade.” Och sedan, i stycket därpå, heter det: ”Utvecklingen har visat nationalstatens otillräcklighet och den allt större betydelsen av internationellt samarbete. Störningar i det ekonomiska livet respekterar inga gränser. Ett litet land som Sverige, vars välstånd i väsentlig grad är byggt på en stor utrikeshandel, är alldeles särskilt beroende av att i samarbete med de stora industrinationerna i Europa finna gemensamma lösningar på gemensamma problem.

Det var ett bra slutstycke i svaret. Det innebar praktiskt taget en uppmaning till bl.a. radio och TV, därför att de tydligen kommer att få all slags hjälp från departementet med fakta och bakgrundsmaterial till information via de kanalerna. Däremot är jag inte nöjd med svaret i näst sista stycket, och jag skall sluta med det. Jag vill i detta anförande bara ta upp en sak däri och den gäller informationen utåt till EEC-länderna. För att få länderna ute i Europa att verkligen förstå och även ganska brett få politikerna att intensivt uppleva, att det är nära, omfattande och varaktiga förbindelser vi önskar, är det nog bra att man åberopar § 238 om associering. Det finns ju en skillnad mellan associationsavtal och handelsavtal, och skillnaden är att handelsavtal gäller handeln nu, medan associationsavtal ger associationsråd, kommittéer och mycket annat på det rent institutio nella området, och det är detta som är så viktigt. Handelsavtalet är fixerat till ett visst samarbete på det handelspolitiska området och sålunda statiskt till sin natur. Genom det fortlöpande samrådet i gemensamma institutioner kan associationen på ett helt annat sätt bli öppen i framtiden och anpassas till växlande behov. Även om alltså associering är enbart en form för ett avtal, som kan fyllas med mer eller mindre av innehåll, är det fråga om en mycket viktig form. Ordet associering rymmer också en distinktion för informationen i Europa om vår vilja till nära samarbete, som är väsentlig. Det har en annan klang, som ute i Europa inte bara gäller formen för vår anknytning utan som också tas som tecken på viljan till sakligt innehåll. Det vore tacknämligt om vi tar fasta på det i fortsättningen.

Herr talman! Jag skall bara ta upp en enda punkt i interpellationssvaret. Den gäller frågan om information om olika alternativ. Handelsministern säger att analyser av olika alternativ knappast är möjliga i dagens läge. Även om jag förstår svårigheterna att före en förhandling i detalj klargöra de olika alternativ som står till buds, tycker jag att det är märkligt att man helt avstår från att i breda linjer söka beskriva vad olika alternativ innebär och vad deras följder blir. Av vad herr Möller nyss sade fmgår att man i Norge också kommer att informera om fördelar och nackdelar, dvs. olika alternativs konsekvenser. Det aktuella läget talar också enligt min uppfattning för en sådan uppläggning för Sveriges del. Mycket tyder på att den rapport, som kommissionen snart kommer att avge, kanske inte kommer att bli särskilt positiv för Sveriges del. Vi har ju begärt en tullunion och avser då naturligtvis att få ett visst inflytande över de beslut som skulle gälla även oss. Men kommissionen lär anse att för inflytande i beslutsprocessen fordras medlemskap. Kommissionen kan därför antas vilja trappa ned förbindelserna med Sverige för att minska eller begränsa problemen på inflytandesidan. Det är därför inte lätt att även för dem som följer frågan se klart vilka alternativ som till slut kommer att stå öppna för Sveriges del och vilka konsekvenser de får. Hur mycket svårare är det då inte för allmänheten att följa med i EEC-debatten för närvarande. Det är först nu efter informationen om att en fransk—brittisk samsyn har nåtts i väsentliga spörsmål som vi vet att det med största sannolikhet blir allvar med en utvidgning av EEC. Nu vet vi också att vi står inför realitetsförhandlingar för vår del, på vilka vi måste finna en lösning.

Det är inte bara nödvändigt att beslutsfattarna och regeringen har klart för sig vilka dessa följder skulle bli, utan detta gäller medborgarna i allmänhet. Därför är det, enligt min mening, helt oundgängligt att man belyser konsekvenserna i deras helhet och inte bara det alternativ som innebär att vårt land jämställs med medlemsländerna. Herr talman! Det här innebär inte att jag inte önskar regeringen framgång i dess strävanden att uppnå en tullunion. Vi bör göra allt vad vi kan för att vi verkligen i praktiken skall uppnå de ”nära, omfattande och varaktiga ekonomiska förbindelser” som vi har begärt.

Handelsministerns svar ger en viss öppning för en sådan information i framtiden, och jag hoppas bara att han skall komma fram till slutsatsen att det är möjligt att ge sådan information ganska snart.

Herr talman! Den fråga som debatteras för närvarande är mycket betydelsefull för landets framtid — dvs. att det sprids en korrekt information, så att de beslut som så småningom skall fattas verkligen sker på grundval av en allmänt övertänkt linje. Den fråga som vi diskuterar har också en annan dimension, herr talman, nämligen de problem som uppstår om man begär att en regering — partipolitiskt färgad givetvis — skall svara för en mycket omfattande del av den information som skall ges. Härvidlag fordras en balansgång, som jag föreställer mig att herr Feldt upplever som svår och som han väl också kommer att beröra i den replik han så småningom ger. Men även om herr Feldt understryker att den typen av svårigheter föreligger och att vi inte skall ha någon sorts propagandaministerium, tror jag att vi ändå kan kritisera regeringen för att icke ha gjort tillräckligt mycket i två avseenden. Till att börja med har regeringen misslyckats med, såsom både herr Möller i Göteborg och herr Wirmark framhållit, att på ett lättillgängligt sätt få ut upplysningar som odiskutabelt är att betrakta som fakta om Europa. Det finns för närvarande mycket underliga föreställningar i vårt land om vad de enskilda länderna i Europa egentligen är och om vad deras samarbete innebär. Men det är också något annat som försvårar opinionsbildningen här i landet och som jag tror att representanter för oppositionspartierna starkt har upplevt, nämligen att regeringen inte tycks ha informerat sig själv om vad den egentligen vill eller informerat EEC-länderna om vad som egentligen är Sveriges strävan. Vi talar mycket om vår öppna ansökan, herr talman, men om man har en ansökan öppen för länge tror jag att man kommer att, tidigare än annars, finna en dörr stängd. Jag tycker att regeringen i Sverige, så här i avslutningsskedet i förhandlingarna mellan de europeiska länderna, måste bestämma sig för vad som till slut skall bli en svensk linje. Då först kommer det att finnas verkliga möjligheter till en fruktbar brytning av de olika meningsriktningar som finns. Då kommer inte de svårigheter att föreligga som för närvarande finns och som herr Feldt talade om i sitt interpellationssvar, nämligen att det finns sådana mängder av alternativ som snurrar om varandra att det är nästan omöjligt att ge ut en begriplig information. Men om regeringen bestämde sig för vad vi egentligen vill skulle detta nödvändiga informationsproblem bli mycket lättare att lösa. Jag tycker faktiskt att regeringen skulle vara i stånd — efter tio års diskussion och ett års avslutande, intensiv debatt i dessa frågor — att ge ett någorlunda klart besked om vad regeringen egentligen vill, någonting utöver de fraser som regeringen använder om nära, långtgående och varaktiga förbindelser. Det är fraser bakom vilka man tar skydd men fraser som icke är tillräckliga för att nu i dessa dagar, då Europafrågorna kommer att avgöras, utgöra grund för en meningsfylld svensk linje, en meningsfylld svensk debatt, en information om vad det är för avgörande som vi egentligen står inför. Jag tycker det är djupt oroande, herr talman, a't riksdagen om några dagar kommer att åtskiljas utan att ha fått denna typ av klargörande från riksdagens sida, utan att vi har fått möjlighet att i denna kammare debattera om vad det är för sorts slutliga ställningstaganden som regeringen kommer att behöva ta, kanske innan riksdagen på nytt samlas.

Herr talman! Herr Möller i Göteborg hade ett par frågor som jag kan svara på först. Den ena gällde när den reviderade upplagan av Gula boken som vi nu arbetar på kommer. Min förhoppning är att den under loppet av denna sommar eller i varje fall före hösten skall vara ute och tillgänglig för allmänheten. Upplagans storlek — som var herr Möllers andra fråga — har vi ännu inte bestämt. Sedan uttrycker herr Möller sin förvåning över att den inte kommit förr. Här fanns ju grundmaterialet redan i höstas, säger han. Nåväl, herr Möller hade kanske under andra omständigheter varit välkommen att begrunda de problem som uppstår när man skall försöka fånga den levande organism i flykten som är EEC och beskriva den korrekt och tillräckligt inträngande. Under denna vår har det hänt en hel del inom Den gemensamma marknaden och det har lett till att väsentliga för att inte säga centrala avsnitt i höstens material har fått skrivas om. Detta som en av förklaringarna till att det tagit litet tid. Men det som ett par av inläggen, herr Möllers och herr Wirmarks, egentligen handlade om var jämförelser mellan den svenska regeringens informationsarbete och det som sker i Danmark, Norge och England. Det är framför allt två önskemål som kommit fram. Det ena är att vi skall satsa på lättillgänglighet, massupplaga och begränsat format. Det andra är att vi skall gå längre in i problemet, beskriva alternativ, fördelar och nackdelar. Jag skall inte tala illa om mina kolleger i Danmark, Norge och England — det har jag ingen anledning att göra — men jag tycker att deras informationsskrifter har beskrivits på ett sådant sätt att jag inte är säker på att de själva känner igen dem. Jag tror inte de upplever den informationsverksamhet som bedrivits i dessa tre länder som så förfärligt framgångsrik. Det är alldeles riktigt att de skrifter som kommer ut i Danmark ligger i formatet 30—40 sidor. Men det är tolv skrifter, herr Möller. Multiplicera, och man kommer till att det är 400 sidor som den intresserade lekmannen skall sätta i sig för att bli informerad lättillgäng ligt populärt och kortfattat om EEC. Den nya volym som vi arbetar med ligger ungefär på formatet 400 sidor. Jag förstår danskarna. Det krävs en sådan omfattning på materialet för att beskriva hela denna problemmassa. Beträffande Norge och England är det väl snarare så att det är något yrvaket från båda hållen när man nu upptäcker att här måste man gå ut och informera allmänheten, för gör vi en jämförelse mellan antalet publikationer som kommit ut från regeringarnas sida om EEC-frågan, så leder vi med åtskilliga hyllmeter. Det gör naturligtvis att de insatser som nu kommer från dessa regeringars sida antagligen är ytterligt välkomna, men de representerar inte slutstenen i någon lång och framgångsrik informationsverksamhet i EEC-frågan. Det är snarare det första stapplande steget som tas. Men det skall ju ändå inte påverka vad vi själva bestämmer oss för att göra. Vad vi haft att ta ställning till är, vilket berördes av herr Burenstam Linder, hur man skall avväga denna information, så att den inte går över gränsen för vad som är förenligt med statens ansvar för objektivitet och opartiskhet. Detta är ändå en politisk fråga, där det långt ifrån råder en så bedövande enighet mellan de politiska partierna och ute i landet som de gjorda tre inläggen kunde tyda på. Vi skulle mycket snart kunna råka in i elakartade diskussioner om vad som är fakta i målet. Vår ambition till saklighet och objektivitet har haft den ofrånkomliga konsekvensen att materialet blivit ganska omfattande och har fått en viss tyngd. Förkortningarna och de drastiska nedskärningarna av materialet leder naturligtvis till lättillgänglighet, men samtidigt kommer hela diskussionen om vad som utelämnats och om vilka problem som man inte berört respektive vilka man i en drastiskt förkortad form återgav. Det är väl det som gör att vi kommer att tvingas att under alla förhållanden arbeta vidare med den något tyngre informationen, som är ett bakgrundsmaterial och ett underlag för vidare debatt. Vi har vidare under vintern gjort ett par försök att bearbeta materialet just i denna riktning för att få fram kortare och låt oss kalla det populärare versioner. Hittills har försöken inte varit särskilt lyckade. Nu gör vi ett nytt försök. I och med att materialet nu är färdigt hoppas vi att det skall vara lättare för de människor vi sätter på denna uppgift att komma till ett rimligt resultat. Men jag vet ännu inte om det blir en produkt som det är värt att lägga skattebetalarnas pengar på att trycka och distribuera till svenska folket, och därför håller jag frågan öppen till dess jag vet om kvaliteten är sådan att den fyller syftet. Vi måste slutligen göra en avvägning mellan kostnaderna för och innehållet i informationstekniken och den effekt som det kan väntas få. Det kan sägas att det allra enklaste och billigaste är att göra små faktablad och dela ut dem till hushållen, men jag ställer mig ytterligt tvivlande till utsikterna att de för det första kommer att läsas, för det andra kommer att leda till några sådana insikter som underlättar för någon att ta ställning den dag vi kommer fram med ett färdigt förhandlingsresultat och skall föra debatten från den utgångspunkten och det grundlaget. I varje fall tycker jag med hänvisning till mitt första argument att den kortfattade informationen är något som bör ankomma på politiska partier, organisationer och andra intressenter. Jag tycker inte att vi med statens auktorisation skall författa och sprida sådana kortfattade och därmed med nödvändighet i vissa avseenden också bristfälliga informationer. Men under förutsättning att vi lyckas med en förkortning och en popularisering av detta material, skall det bli mig en glädje att försöka få så många människor som möjligt i detta land att läsa det och att ställa det till förfogande i sådan omfattning att det blir läst och diskuterat. Både herr Wirmark och herr Burenstam Linder talade om alternativen och menade, att det är väldigt viktigt att vi nu talar om för folk att det finns alternativa lösningar. Herr Wirmark åberopade Norge, där man av någon anledning skulle försöka informera allmänheten om de olika alternativen. Såvitt jag förstår kan det ändå bara bli fråga om två: antingen medlemskap eller också ingenting alls. Det är den norska situationen. Vad vi gör i det material som kommer ut är också att beskriva situationen med två olika alternativ. Det ena är att vi får i stort sett den lösning vi har sagt oss eftersträva, det andra är att denna lösning inte uppnås, dvs. att vi inte får någon form av samarbete med EEC. Det är de två alternativ som i dag framstår klara och som kan ges ett innehåll. Jag tror också att det för den som vill ta ställning till vår förhandlingslinje ändå är den enda rimliga presentationen av antalet alternativ. Att sedan gå vidare och spekulera om hur vi på olika nivåer skulle kunna komma in i samarbetet vore en ganska besvärlig historia. Det finns en vetenskap inom matematiken som heter kombinatorik. Här skulle man snart finna att inom varje sakområde har man fem å sex olika alternativ. Sedan kan de kombineras på ett nästan oändligt antal sätt, beroende på hur man på det konkreta området når fram till resultat vid förhandlingarna. Det gör att vi har givit upp inför tanken att på det sättet, med krav på objektivitet och någorlunda noggrannhet, redovisa alla de tänkbara alternativ som finns. De kommer att finnas beskrivna i olika sammanhang, där det pekas på att det finns olika möjliga lösningar, men vi kan inte kombinera allt detta i ett antal renodlade alternativ, utan det blir de två som jag nämnde. Herr Burenstam Linder klev upp i en annan debatt. Han ville börja debattera Sveriges förhandlingslinje i EEC-frågan. Han avkrävde regeringen besked. Vi befinner oss i slutskedet av förhandlingarna, sade han. Det gör vi inte alls. Vi har inte börjat förhandlingarna ännu. Men däremot är våra förhandlingsönskemål klart angivna. Dem har herr Burenstam Linder haft framför ögonen i nu över ett halvår. De återfinns i regeringsdeklarationen från den 10 november.

Det är vad vi strävar efter. Vi har bestämt oss för vad vi försöker uppnå. Någonting annat finns inte att säga i dag på den punkten, och att nu, om herr Burenstam Linder hade den tanken, få till stånd en ny debatt i formfrågan — medlemskap eller icke, association eller icke — tror jag är rätt meningslöst.

Herr talman! Jag är inte ute för att söka någon strid med statsrådet Feldt utan jag är, som jag markerade mycket tydligt i mitt första anförande, glad över att svaret innehöll ordet ”överväger”. Man överväger att få fram en konkret, opartisk, objektiv, faktamässig, kortfattad information till folket om EEC-problematiken. Jag vill gärna tolka — och har tolkat — beskedet som positivt. Det framgick av repliken från herr Feldt att man tydligen tekniskt först vill se i departementet hur en sådan kortfattad information skulle se ut, innan man bestämmer sig, och det är förstås alltid vällovligt. Det är viktigt att beskedet inte framstår som mera negativt i repliker än vad interpellationssvaret i verkligheten var. Statsrådet sade att vissa publikationer nu är klara, nämligen några av de tjockare, och därmed blir personalen ledig för andra uppgifter. Men han sade också att han inte vet om de korta och populära versionerna blir produkter som det lönar sig att satsa skattebetalarnas pengar på.

När det gäller Gula boken är det tråkigt att den kommer först under sommaren eller ”i varje fall före hösten”, som herr Feldt sade. Det kan innebära att den kommer när det redan bränns som mest i förhandlingarna, och dess informationsvärde i förväg blir därigenom mindre för de mer specialintresserade. Det är givet att det delvis gäller att fånga den levande organismen i flykten, såsom sades. Men EEC problematiken kommer att svänga även de kommande månaderna för olika länder, kanske också för Sveriges del. Därför måste man utgå från det läge man har vid en viss tidpunkt och så snabbt som möjligt få ut den informationen. Händer något nytt får man hellre skriva till fem sidors förord eller något liknande i slutfasen av bokens färdigställande. En sak gjorde mig något oroad. Det var när herr Feldt sade att man i Danmark planerar tolv skrifter och att om man lägger ihop dessa ungefär trettiosidiga dokument blir det fråga om 400 sidors information och att det skulle vara något som inte skiljer sig till sitt väsen från den nya Gula boken som kommer ut. Ja, men då har man delvis missat poängen, herr handelsminister! Jag tror inte alls att det är så allvarligt, med många trycksidor tillsammantagna, därför att folk köper ju inte — och det är väl inte danskarnas tanke — nödvändigtvis alla tolv skrifterna, utan man köper en eller två av de huvudsakliga som skissar vad Gemensamma marknaden är och sedan kanske en eller två eller tre om de speciella sakområden, som man är särskilt intresserad av. Den som blir eller är mycket intresserad köper givetvis successivt den ena skriften efter den andra allteftersom de kommer ut, och det är mycket lättare än att plöja igenom en stor bok på en gång. Det kan vi vara ense om, tror jag. Sedan nämnde handelsministern något som innehållsmässigt inte får stå oemotsagt. Det faktum att en sådan information som den engelska och i viss mån också den danska är så ovanligt kortfattad på de specialområden som varje faktablad eller skrift tar upp, kan inte vara skäl till att man inte skall göra på detta sätt. Över huvud taget fungerar hela vårt samhällsliv så att vi i många sammanhang måste fatta oss relativt kort — medan en fördjupning är möjlig i andra sammanhang. Inte kan en forskare vara nöjd med ett fyrasidigt brittiskt faktablad om hur den Gemensamma marknaden fungerar i fråga om sina institutioner. Men den husmor eller den husfar, som på postkontoret plockar åt sig denna broschyr som finns utlagd överallt, kan där få en information som hon eller han inte hade tidigare. Sveriges Radios undersökning i november i fjol visade att endast 53 procent av de tillfrågade i landet visste vad EEC var. Det gällde då endast att kunna nämna ett av de sex medlemsländerna och säga att EEC var något som gällde handel eller tullunion eller samarbete på det ekonomiska området i Europa. Dessa var de enda två villkor som uppställdes, men bara 53 procent av de tillfrågade kunde svara tillfredsställande. Det understryker att det uppenbart föreligger ett stort informationsbehov i landet. Det har nog inte blivit någon väsentlig ändring i de siffrorna sedan i höstas. Med dessa ord har jag velat uppmana till ett i vissa avseenden annorlunda synsätt. Jag borde ha tillagt att partierna skall framföra sina synpunkter. Det är också viktigt, men det är givetvis en annan kraft i det som statsmakterna låter göra. Det är en annan tyngd i opartiskheten — i förhoppningen och kravet på opartiskhet — hos sådana dokument. Till slut vill jag säga något om alternativen för en svensk anslutning. Statsrådet menade att det är svårt att visa fram kombinerade alternativ. De blir oerhört många om man skall kombinera dellösningarna på olika punkter på ett omfattande sätt. Men det är inte det som det är fråga om nu utan här gäller det huvuddragen. Lika väl som man i TV eller radio, därför att man är tvungen att göra det, på fem minuter kan ge svar på t.ex. frågan varför Sverige i första hand vill ha en tullunion, inte så gärna ett frihandelsområde och inte alls ett handelsavtal, så måste det kunna gå att i skrift utforma samma sak så att den blir begriplig. Det är därför en kortfattad information, rätt spridd, är så viktig och är fullt möjlig.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort.

Om vi snart skall fatta beslut i denna fråga måste vi ha information tillgänglig om vad de andra alternativen kommer att innebära sakligt sett. Jag efterlyste informationen mot bakgrunden av att handelsministem i sitt svar säger att den nya bok som är under arbete kommer att utgå från alternativet att vi skall delta i samarbetet i samma utsträckning som medlemsstaterna. Nu tyder jag emellertid handelsministerns svar så att det i alla fall kommer även annat informationsmaterial, där man kommer att ge något av den upplysning om olika aktuella alternativ som jag har begärt. Vi vill väl alla att statsmakternas information skall vara objektiv och opartisk. Men man är objektiv och opartisk inte bara om man informerar om EEC:s organisation och olika sakområden; man kan också objektivt och sakligt beskriva olika alternativs effekter på svensk ekonomi. Nu kan man i likhet med handelsministern säga att här kommer det att stå strid om vilka effekterna kommer att bli. Ja, men i stort kan man ändå objektivt beskriva vilken den reella effekten blir. Det slutliga ställningstagande som vi alla, inklusive regeringen, måste ta är inte bara en fråga om en bedömning, en åsikt, utan också om att ta hänsyn till just dessa fakta: hur de alternativ vi ställs inför påverkar vår ekonomi.

Herr talman! Jag vill faktiskt inte, herr statsråd, ta upp en annan debatt än den interpellationen gäller. Men herr Feldt måste väl också erkänna att sakfrågan är en betingelse för hur informationen skall kunna drivas. Man måste veta vad en regering egentligen vill för att det skall bli lätt att föra en meningsfylld debatt. Lättheten i informationsspridningen är vad interpellationen gäller. Den svårighet som vi har för närvarande, jag tror inom alla partier, att driva en meningsfylld EEC-diskussion beror mycket på att regeringen på detta sätt har kommit att försvåra debatten — jag antar att det inte är medvetet, men det har ändå blivit så. Eftersom regeringen ganska snart måste precisera sig i Bryssel har jag velat göra gällande, och jag gör det än en gång, att det är olyckligt att regeringen inte velat göra denna precisering i tid för att även denna riksdag skulle ha haft möjlighet att på grundval av den senaste tidens händelser grundligt diskutera vårt ställningstagande gentemot EEC. Det är skräp att regeringen inte har kunnat göra det möjligt för oss att i tid ha en begriplig debatt härom i vårt land. En EEC-debatt skulle inte, som herr Feldt tycks mena, behöva vara någon sorts övning i matematikens kombinationslära. Det har från början till slut varit ett fumlande från svensk sida i EEC-frågan. Det är synd att det skall behöva vara så i en sådan ödesfråga för vårt land.

Herr talman! Herr Wirmark sade att det är fakta som skall spridas om effekterna på den svenska ekonomin. Det är rätt på sätt och vis. Men tyvärr kan man konstatera att det finns flera fakta — och fakta som i någon mån strider mot varandra. Just de allmänna analyserna av effekterna på ett lands ekonomi av ökad utrikeshandel eller ökad ekononomisk integration har lett till diverse resultat. Det finns flera profeter med var sin lära som de vill uttolka. Vi har alltså avstått från att ge oss in i den teologin och åberopa olika sådana läror.

Det är det sätt varpå vi försöker belysa problemen, och grundvalen är en utredning som har gjorts av kommerskollegium. Herr talman! Herr Burenstam Linder äntrade talarstolen för att få tillfälle att säga sina favoritord om regeringen: skräp, fraser, fumlande. Jag låter honom gärna göra det, men jag tycker inte att det är någon mening med att denna nu hårt arbetstyngda, nästan efter andan kippande riksdag om igen skall behöva höra oss utveckla ett tema som har förföljt oss hela vintern, nämligen detta: Om herrarna i moderata samlingspartiet anser att det är någon punkt som är oklar, begär då precisering på den punkten! Vi har på de olika samarbetsområdena angett våra mål. Det har också preciserats inför kommissionen i Bryssel vad vi vill uppnå. Det gäller områden där vi vet att det kommer att ställas krav på oss, men vi vet inte innehållet i dessa krav. Vi är beredda att försöka möta dem för att se om vi kan sy ihop en överenskommelse som tillgodoser primära svenska intressen men som också uppfyller de krav som motparten ställer på att fördelar och förpliktelser skall balansera varandra. Det skulle vara till bra mycket större hjälp för mig och för andra, som deltar i debatten och driver det här arbetet, att få veta om det är någon punkt i detta konkreta sammanhang som är så oklar att den kräver en precisering. Tullunionen, jordbrukspolitiken, CECA-samarbetet, teknologin, de indirekta handelshindren, kapitalmarknaden, arbetsmarknaden, etableringen — var är det någonstans som herr Burenstam Linder famlar efter ljus här? Var vill han ha en precisering? Frågan ställs, hoppas jag, retoriskt, men det hade varit bra mycket väsentligare om vi i tidigare debatter här i kammaren om EEC-frågan hade klarat ut var någonstans ett sådant mörker råder att en precisering hade krävts. För det kan väl inte vara så, att det som i dag intresserar herr Burenstam Linder är den gamla frågan, som jag trodde vi hade avverkat, nämligen frågan huruvida Sverige kan vara medlem i EEC eller inte? På den punkten existerar ju i dag fullkomlig klarhet.
Herr talman! Eftersom herr Feldt uppenbarligen är så inställd på att ge preciseringar, kanske herr Feldt vill göra det alldeles klart för alla i kammaren, om Sverige avser att uppta förhandlingar om associering.
Herr talman! På den punkten har jag ju redan deklarerat för herr Burenstam Linder att det lönar sig inte att i dag ta upp en debatt i formfrågan. Jag frågade efter var någonstans vi behöver precisera oss i sakfrågorna, inte i fråga om formen. Vi har gjort klart att det tvärtom finns en rad skäl som talar emot att vi nu tar ställning till formfrågan. Först måste vi ha klarhet om vad samarbetet i sak innehåller. Det har vi upprepat många gånger, och det var där jag trodde att allt detta fumlande och fraserande, som herr Burenstam Linder har funnit, hos honom själv hade avkastat någon liten fråga om saker som behövde preciseras och rättas till. Men så var ju inte förhållandet.

Sammanträdena i dag och i morgon kommer att — efter sedvanligt middagsuppehåll — fortsättas på kvällen. Cirka 90 talare är förhandsanmälda till debatterna i de ärenden som är upptagna som två gånger bordlagda på dagens föredragningslista. Vidare torde ett stort antal ledamöter komma att deltaga i debatterna angående de på onsdag och torsdag nytillkommande ärendena, främst frågorna om Ritsemoch Kaitumprojekten, jordbruksprisregleringen och statliga åtgärder inom varvsindustrin. Med hänsyn härtill och mot bakgrunden av erfarenheterna från föregående veckas kammardebatter måste det betecknas som synnerligen ovisst om vårsessionens arbete hinner slutföras torsdagen den 3 juni även om kvällsplenum anordnas nämnda dag. Talmanskonferensens ledamöter kommer därför att kallas till sammanträde i morgon kl. 9.00 för att dryfta frågan huruvida möjligheten till ytterligare förlängning av vårsessionen skall utnyttjas. Talmanskonferensens ställningstagande blir självfallet i hög grad beroende av hur många ärenden som medhinnes vid dagens sammanträde.

Herr talman! De ord som talmannen nyss riktade till oss innebär tydligen att vi måste söka starkt begränsa våra anföranden. Jag för min del skall söka efterkomma detta. Det ärende som vi nu har att behandla och som gäller anslag till de fria kristna samfunden bygger på ett antal motioner som väcktes vid början av årets riksdag. Det är som bekant så att de fria kristna samfunden inte erhåller något statligt stöd till den religiösa verksamheten. Därmed är de i ett klart underläge i ekonomiskt avseende gentemot svenska kyrkan. Medlemmarna har själva hittills svarat för ekonomin i sina församlingar då det gäller den religiösa verksamheten, och det är betydande belopp som årligen har insamlats. 1968 beräknades att de fria kristna samfundens sammanlagda utgifter uppgick till 215 miljoner kronor. Sedan dess har utgifterna stigit för de ca 800 000 medlemmarna som har att klara utgifterna för sina församlingar, Man kan nämna hurusom dessa samfund i likhet med andra organisationer har att betala mervärdeskatt och arbetsgivaravgifter, och det finns ju också andra utgiftsposter som har stigit. Detta med de ökade utgifterna innebär att åtskilliga av församlingarna har svårigheter att skapa förutsättningar rent ekonomiskt för sin verksamhet. När det då har väckts motioner till årets riksdag, vilka utskottet har ingående behandlat, så uppnåddes enighet om att anslag skall föreslås att utgå. Det skall här nämnas att det var inga problem med att uppnå den enigheten. Principen enades man om, och det anser jag vara anledning att notera med stor tillfredsställelse. När det gäller beloppets storlek har majoriteten stannat för 2 miljoner kronor medan minoriteten föreslår 3 miljoner.

Herr talman! Med anledning av den tidsnöd som vi befinner oss i här i vårt riksdagsarbete har jag avsevärt avkortat det anförande som jag eljest hade tänkt hålla. Jag tänker sålunda inte närmare gå in på den fråga som har att göra med den religiösa, sociala och kulturella betydelse som frikyrkorna i Sverige har. Att de med över 300 000 medlemmar och en kontaktyta på mellan 800 000 och 1 000 00 har en sådan betydelse är självklart.

I stället, herr talman, vill jag gå direkt in på utskottsbetänkandet med majoritetens yttrande och reservanternas yttrande och konstatera att det finns bestämda likheter och bestämda skillnader. När det gäller likheterna kan för det första konstateras att vi tillstyrker att anslag för nästa budgetår anvisas till de fria kristna trossamfunden — därom är vi överens. För det andra tillstyrker vi att bidragsberättigade skall vara församlingar och motsvarande inom annat kristet trossamfund än svenska kyrkan, anslutna till eller i samverkan med Sveriges frikyrkoråd. För det tredje skall det gälla samfund av viss storlek; samfunden i fråga eller församlingarna tillsammans skall betjäna minst 3 000 personer i Sverige. För det fjärde menar vi att bidraget skall utbetalas i avvaktan på kyrka—stat-beredningens betänkande. För det femte är vi överens om att Sveriges frikyrkoråd skall ha viss del av anslaget till information och administration. Vad gäller skillnaderna är det framför allt i motiveringen som vi har olika uppfattningar. Utskottsmajoriteten menar att skattemässiga förhållanden inte skall anföras i detta sammanhang, att bidraget skall ha självständig karaktär och att det skall utgå till ekonomiskt svaga församlingar, så att de kan hålla lokaler och erbjuda religiös service i form av gudstjänst, själavård och liknande. Vi reservanter har betonat att vi vill ha ett allmänt aktivitetsstöd till de fria kristna trossamfunden och att det i första hand skall utgå till ekonomiskt svaga församlingar. Vi poängterar att de fria kristna trossamfunden är i klart ekonomiskt underläge i jämförelse med svenska kyrkan samt att den successivt höjda mervärdeskatten och arbetsgivaravgiften har inneburit betydande kostnadsökningar för samfunden. Jag kan nämna att enligt Frikyrkoårets beräkningar är mellan 35 och 50 procent av utgifterna — som 1968 sades uppgå till 215 miljoner kronor — lönekostnader inom landet, som påverkas direkt av arbetsgivaravgiften. Vidare har de anfört att den bristande jämställdheten i arvsskattehänseende mellan svenska kyrkan och de fria trossamfunden också bör beaktas, när man bedömer behovet av bidrag till de fria trossamfunden. Vi skiljer oss vidare när det gäller beloppets storlek — 2 respektive 3 miljoner kronor — och slutligen när det gäller nämndens sammansättning, även om det inte är någon stor och väsentlig skillnad där.

Men vi menar att reglerna skall föreslås av Frikyrkorådet och godkännas av Kungl. Maj:t.

Inte lång tid efter hösten 1970, närmare bestämt i januari 1971, väcktes nämligen en socialdemokratisk motion med inte mindre än 17 underskrifter och i ilken man föreslog att 3 miljoner kronor skulle ställas till förfogande för Sveriges frikyrkoråd. Bland de riksdagsledamöter som undertecknat den motionen återfanns skatteutskottets ordförande Erik Brandt, socialutskottets ordförande Göran Karlsson i Huskvarna och Broderskapsrörelsens ordförande Evert Svensson i Kungälv. Utom dessa tre hade alltså ytterligare 14 socialdemokrater undertecknat motionen, somliga medlemmar i Broderskapsrörelsen, andra inte. Det synes mig i varje fall högst sannolikt att medlen vid den tidpunkten var utlovade och garanterade. Eljest förefaller det mig egenartat att alla dessa personer skulle ha motionerat och begärt de 3 miljonerna som man då gjorde. Socialdemokraternas representanter i utskottet har sedan inte tillstyrkt den egna socialdemokratiska motionen. I stället har alltså folkpartiets, centerpartiets och moz&rata samlingspartiets ledamöter hemställt om bifall till den socialdemokratiska motionens kläm om 3 miljoner kronor. Jag skulle ytterligare vilja framhålla att frikyrkoma givits det bestämda intrycket att i varje fall de 3 miljonerna var utlovade och garanterade. T. ex. herr Zachrisson har i intervju i radio och på annat sätt låtit frikyrkorna förstå att så var fallet. Läser man Frikyrkorådets protokoll av den 3 februari i år finner man att där omtalas att herr Zachrisson, socialdemokraterna, och herr Jan-Erik Wikström, folkpartiet, inför arbetsutskottet något datum före den 3 februari redogjort för syftet med och innehållet i respektive motion. Någon tveksamhet om de 3 miljonerna hade vid denna tidpunkt aldrig uppvisats från socialdemokraternas sida inför Frikyrkorådet och frikyrkorna, såvitt jag kan bedöma och såvitt vi inom frikyrkorna över huvud taget kunnat bedöma saken. Jag vill till sist, herr talman, nämna att man inom svenska kyrkan följer den här frågan med stort intresse. Jag har läst om det symposium som hölls i Tällberg den 22—24 april och där Frikyrkorådets sekreterare Per-Arne Aglert var närvarande. Enligt referat i svenska kyrkans tidning Vår kyrka redovisade han där frikyrkornas ekonomiska situation. ”Svårigheterna att bygga en verksamhet på individuella gåvor är stora”, menade han, ”inte minst genom den skatt samfunden tvingas betala: sammanlagt 13 miljoner kronor. Det förslag, som nu ligger på riksdagens bord, — — — om anslag till frikyrkorna med 3 miljoner, får betraktas som nödvändigt, om frikyrkosamfunden över huvud skall kunna existera, med nuvarande beskattningsregler”, framhöll Frikyrkorådets sekreterare. Förbundsdirektör P.-O. Nilsson i Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund betonade ”att de väsentligt högre kostnader varje frikyrkomedlem har för sitt samfund än varje skattebetalande medlem av svenska kyrkan utgör ett jämlikhetsproblem, som måste lösas”. I samma nummer av tidningen Vår Kyrka heter det i ledaren: ”Tills vidare får vi hoppas, att det förslag, som nu ligger på riksdagens bord om anslag på 3 milj. till frikyrkorna, verkligen går igenom. Beslut härom blir en test på samhällets generösa inställning också till andra trossamfund än svenska kyrkan.” — Den inställningen har man alltså givit till känna från svenska kyrkans sida. Jag skulle, herr talman, vilja yrka bifall till reservationen av herr Mattsson i Lane-Herrestad m.fl.

Herr talman! Den riktiga metoden om man vill stödja trossamfunden är enligt min mening att befria dem från pålagor, olika slag av avgifter, som de enligt min mening helt orättvist och helt meningslöst måste betala. Vi har i dag klart för oss att vi som aldrig förut behöver dessa trossamfund, och deras arbete i u-landshjälpen och när det gäller ungdomen i Sverige kan vi inte undvara. Vi får inte ställa till så att deras verksamhet begränsas och att de kanske rent av i vissa fall måste lägga ned sitt arbete. Inom vårt parti har vi därför till årets riksdag väckt en motion, nr 169, där vi begär att trossamfunden skall slippa arbetsgivaravgiften. Denna motion blev avstyrkt i skatteutskottets betänkande nr 17. Vi har haft debatt i frågan. Jag skall inte återkomma till den. Men jag har fortfarande samma uppfattning som då, nämligen att vi borde ha gått den vägen. Det hade varit smidigast, lättast och rättvisast, och på det sättet hade samfunden fått bättre stöd. När vi i dag har som ett alternativ det här förslaget om 3 miljoner kronor till trossamfunden så kan jag stödja det. Motionen har gett ett sådant kraftigt eko i landet att jag knappast vet någon motion som jag har hört så mycket om. Man har sagt till mig att nu har äntligen Broderskapsrörelsen visat att den utför någonting positivt. Jag har därför kunnat ansluta mig till motionen och till reservationen. 3 miljoner är mycket litet pengar om vi jämför det med statens totala utgifter och med hänsyn till vad det betyder i besparingar att dessa trossamfund får utföra sin verksamhet. Det är också mycket ringa med hänsyn till det stora värde som samfundens arbete som sagt har. Därför tycker jag att det inte finns någon annan linje att följa för dagen än att stödja reservationen och ge samfunden 3 miljoner kronor. Med hänsyn till den knappa tid vi har nöjer jag med det anförda.

Herr talman! Av de inlägg som gjorts med anledning av kulturutskottets betänkande nr 15 har framgått att kulturutskottet är helt enigt om att ekonomiskt bidrag skall utgå till de fria kristna samfunden men att vi i utskottet skiljer oss beträffande motiveringen och anslagets storlek. Det bör dock understrykas att utskottet icke haft någon proposition som underlag utan att det varit tre motioner som tagit upp frågan om stöd till de fria kristna samfunden. Såsom framgår av utskottets recit har inte moderaterna någon motion i frågan, men däremot har som redan sagts moderaterna haft en motion i skattefrågan, där deras krav blivit avslagna. Folkpartiet begär att riksdagen skall hemställa till Kungl. Maj:t om att inkomma med förslag till ekonomiskt bidrag, alternativt befrielse från arbetsgivaravgiften. Ett bifall till folkpartiets motion skulle sålunda för nästa budgetår inte innebära något stöd till de fria kyrkorna, enär Kungl. Maj:t först kan framlägga förslag för budgetåret 1972/73. Däremot har Evert Svensson i Kungälv jämte flera socialdemokrater liksom centern genom herr Hedlund m, fl. begärt att anslag skall utgå för nästa budgetår. Såsom framgått av tidigare inlägg har frågan fått en stark politisk anknytning, varför jag gärna önskar ge denna redogörelse för Bakgrunden till utskottets positiva inställning är självfallet det förhållandet att statskyrkan intar en privilegierad ställning i ekonomiskt avseende i förhållande till de fria kyrkosamfunden. Jag tror att det är angeläget att markera denna princip om anslag, att alla inom utskottet varit villiga att medverka. Däremot har majoriteten icke ansett att anslaget skall utgå därför att riksdagen har beslutat om vissa indirekta skatter, bl.a. arbetsgivaravgiften. Reservanterna har ju redan varit inne på och motiverat den skillnad som ligger emellan majoritetens och reservanternas förslag. Utskottsmajoriteten understryker att anslaget bör ha en självständig karaktär och syfta bl.a. till att öka förutsättningarna för svaga församlingar att uppehålla sin verksamhet. Motionärerna bakom motionen 35 har önskat markera att jämlikhetsprincipen utgör motiv för anslaget, och utskottsmajoriteten ansluter sig till denna princip när det gäller såväl motiven för anslag som anslagets ändamål. Jag vill i detta sammanhang understryka när det gäller talet om de 3 miljoner kronor som bl.a. den socialdemokratiska motionen har berört att sällan torde väl ett nytt anslag helt kunna bifallas. Jag vill erinra om den kompromiss som tidigare åstadkoms när det gällde anslaget till invandrarkyrkorna. Jag har redan tidigare understrukit att det inom utskottet råder enighet om att anslag bör utgå. Det var också nära att ett framlagt kompromissförslag vunnit anslutning inom utskottet. Det har redan i tidningspressen, bl.a. i Dagens Nyheter, klart framgått att socialdemokraterna var beredda till en kompromiss på 2,5 miljoner kronor. Detta kompromissförslag avvisades, och nu står majoriteten i utskottet bakom det framlagda förslaget om 2 miljoner kronor. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag. Jag är övertygad om att detta anslag har kommit för att stanna, även om årets anslag är ett provisorium. När stat—kyrka-beredningen blir färdig med sin utredning, kommer med all sannolikhet förslag att återfinnas även när det gäller stödformer för de fria kristna samfunden. I de inlägg som reservanterna här har gjort har det väl i stort sett varit ett refererande till de olika motiv och synpunkter som är redovisade i utskottsmajoritetens betänkande samt till de avvikelser som framgår av reservanternas motiveringar. Herr Källstad har ju återgivit de olika ståndpunktstagandena, varför jag egentligen inte har någon anledning att nu upprepa dessa. De återger ju skillnaden mellan majoritetens och reservanternas förslag. Däremot är jag inte riktigt lika övertygad som herr Källstad, när han säger att man klart och tydligt har utgått från att de 3 miljoner kronorna redan på förhand var reserverade och tillgängliga. För min del känner jag inte till att den saken har varit klar. Vi har väl i vanlig ordning haft att behandla de olika motionsyrkandena. Det har lett fram till att vi i själva principfrågan har varit överens men sedan stannat vid olika belopp. Såsom framgår av majoritetens förslag har vi alltså stannat för ett anslag på 2 miljoner kronor, medan reservanterna har stannat för 3 miljoner kronor.

Herr talman! Om det förhåller sig så som herr Larsson i Vänersborg säger — och det är onekligen så — att man har erbjudit 2,5 miljoner kronor såsom ett slags kompromisserbjudande, måste väl socialdemokraterna ha räknat med att dessa pengar finns till i sinnevärlden såsom verkligen existerande och möjliga att ställa till frikyrkornas förfogande. Då borde också socialdemokraterna ha tagit konsekvenserna av detta och i sitt utskottsbetänkande ha föreslagit de 2,5 miljoner kronorna. I stället har socialdemokraterna beklagligt nog bara gått med på 2 miljoner kronor. Det hade naturligtvis varit ytterst värdefullt om vi hade kunnat ena oss om det förslag om 3 miljoner kronor som Broderskapsrörelsen med sin ordförande i spetsen från början hade framlagt och som understöddes av 16 andra socialdemokrater, Jag kan bara beklaga att vi inte nådde det resultatet. Men det är också beklagligt att man inte heller har kunnat föreslå de 2,5 miljoner kronorna, fastän man ändå menar att de existerar.
Herr talman! Jag vill understryka att kompromissförslaget innebar att frikyrkorna skulle ha fått en halv miljon kronor ytterligare. Då borde även herr Källstad ha kunnat gå med på den kompromissen och därmed förvissat sig om att de fria kyrkosamfunden hade fått 500 000 kronor utöver det som nu säkerligen kommer att bli riksdagens beslut.
Herr talman! Jag menar att frikyrkorna befinner sig i en sådan situation att det hade varit nödvändigt, som också Per-Arne Aglert sade i Tällberg, att anslå de 3 miljonerna. Jag anser det fortfarande vara mycket väsentligt att detta belopp hade ställts till frikyrkornas förfogande. Det är bara att beklaga att socialdemokraterna inte kunnat följa sin motion på den här punkten och bifalla sitt eget motionsyrkande.

Herr talman! Rent allmänt måste man väl säga att det är glädjande att det nu föreslås ett stöd till trossamfunden. Det betyder ett bejakande av den betydelse som dessa organisationer och deras arbete har både för människan som enskild individ och för samhället i stort. Men när man ser på stödets storlek grumlas glädjen rätt betänkligt. Det beräknas att 13 miljoner kronor tas ut i skatt, och staten betalar alltså tillbaka 2 miljoner. Men det viktigaste i det här sammanhanget är ändock den princip för statens stöd till kyrkorna som utskottsbetänkandet egentligen initierar. Därför måste man slå fast, vilket också framhålls i reservationen, att denna form för statligt stöd är en anordning som vidtas i avvaktan på resultatet av det pågående arbetet inom 1968 års beredning om stat och kyrka, Det får alltså inte fastställas så, att denna form för stöd generellt sett är den enda och den i förväg fastställda lösningen, som man bundit sig för. För många kyrkosamfund är nämligen en särlagstiftning som innehåller bestämmelser om befrielse från arvsskatt och från mervärdeskatt och om avdragsrätt för gåvor fortfarande den absolut bästa lösningen. Jag vill alltså för min del se detta beslut som en tillfällig lösning på de ekonomiska problem som en olämplig skatteutformning har medfört för trossamfunden men inte som ett permanent mönster för hur de ekonomiska relationerna mellan staten och kyrkorna skall ordnas i framtiden. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Under en följd av år har jag tillsammans med flera centerpartister motionerat om ett ekonomiskt stöd åt de fria samfunden. Vi har under tiden varit öppna för andra vägar, men vi har funnit att ett direkt ekonomiskt stöd varit den bästa vägen. Eftersom vi mött motstånd varje år — vi har inte fått stöd från något politiskt parti — blev vi glatt överraskade när 17 socialdemokrater motionerade om ett stöd på 3 miljoner kronor. I debatten omkring motionerna kunde vi inte förstå annat än att de menade allvar. Därför blir man inte litet överraskad när man får se att de sänkt den föreslagna anslagssumman till 2 miljoner. I debatten om arbetsgivaravgiften yttrade finansminister Sträng, om jag inte minns fel, att vi fick komma tillbaka och begära kompensation. Motiveringen till att jag motionerat om stöd är att staten med allmänna medel stöder andra organisationer som utför ett gagnande arbete och därtill ger det stöd som svenska kyrkan åtnjuter.

Herr talman! Jag inskränker mig till dessa ord och ber att få yrka bifall till reservationen, inte därför att vi befinner oss i tidsnöd, utan därför att riksdagsmän också kan få tala kort.

Herr talman! Jag skall försöka att villfara den önskan som herr Johansson i Skärstad antydde. Allra först vill jag fastslå att det är en ganska unik händelse att hela riksdagen tydligen är enig om att bevilja ett anslag till de fria kristna samfunden och om principerna för detsamma, vilka är ganska lika i såväl utskottsmajoritetens som reservanternas skrivning. Det finns vissa skillnader, men jag tänker inte särskilt mycket gå in på dem. I princip är man alltså enig om att ge ett anslag till de fria kristna samfunden. Anslaget betecknas som provisoriskt; det skall ligga till grund fram till dess att beredningen om stat och kyrka klarat ut dessa saker. Det gäller här en princip som vi i Broderskapsrörelsen länge kämpat för. Vi menar att ett direkt anslag är den riktiga vägen och att man inte skall tillämpa undantag och särlagstiftning. Vi önskar inte att de fria kristna samfunden skall betraktas ur någon annan synvinkel än våra folkrörelser i övrigt. I vår motion har vi också gjort jämförelser, där vi drar paralleller med andra organisationer i vårt land. Det har av några yttranden här framgått att man helst ville se undantag. Man har tagit fram momsen m., m. och sagt att detta undantag skulle ge samfunden 13 miljoner kronor. Men strängt taget måste man säga att om den moms som drabbar samfunden i detta fall inte hade kommit, hade ökad direkt beskattning lagts på människorna, och det hade då också drabbat medlemmarna i våra samfund. Jag skall försöka att här få fastslaget att situationen i dag är sådan att samfundens medlemmar naturligtvis har en bättre ekonomisk ställning än de någonsin tidigare har haft. Det har nämligen i debatten antytts att staten skulle lägga så starka ”pålagor” på oss — ett felaktigt ord för skatt — att de enskilda människorna skulle få svårt att offra. Så kan rimligtvis inte vara förhållandet. Ser man på statistiken i det här avseendet och dömer man efter den erfarenhet vi fått när vi sett oss omkring, vet vi att människorna i dag har mera pengar än de tidigare har haft. Anledningen till att vi vill att ett direkt anslag skall utgå till samfunden är att de är samhällsnyttiga och att de utför ett arbete som kan jämföras med det andra organisationer gör i vårt land. Därför bör ett direkt anslag utgå även till dessa samfund. Eftersom det ligger nära till hands har vi ställt anslagsfrågan i relation till svenska kyrkan, som har en betydligt bättre ekonomisk situation, Jag beklagar, herr talman, att det inte kunnat bli en kompromiss på 2,5 miljoner kronor i denna fråga. Det kommer naturligtvis att sägas att motionärerna kan rösta för reservationen, Jag kommer inte att göra det. Jag betraktar detta som en förhandling som nu lett fram till ett ställningstagande — och då får man följa förhandlingsresultatet. Alla i den här kammaren som sitter i någon nämnd eller styrelse och har varit med om att begära anslag i en eller annan form har säkerligen sedan — när vi fattat beslut här i riksdagen — fått finna sig i betydande prutningar. Jag har mig också bekant att det finns åtskilliga statsråd som fört fram önskemål i regeringen, men när sedan statsverkspropositionen har lagts fram har också de solidariskt slutit upp bakom denna. Det beror på ett mycket enkelt faktum. Man kan betrakta en begäran om anslag som en isolerad företeelse och ha vissa önskningar. När man sedan ser den i ett större sammanhang får man finna sig i att det behövs pengar också för andra ändamål, Man kan naturligtvis svara att detta bara är en liten del i sammanhanget och att det inte skulle vara så farligt att just för denna gång släppa fram ytterligare pengar. Givetvis kan man säga så, men jag förmodar att utskottsmajoriteten i detta som i många andra sammanhang försöker bromsa utgifterna och därför har stretat emot också i den här frågan. Herr talman! Jag ber alltså att få ansluta mig till utskottets hemställan på denna punkt. Det har gjorts jämförelser — och det tycker jag att man kan göra — med vad som hände med invandrarkyrkorna. I den frågan hade det väckts en motion från folkpartihåll med begäran om 1 miljon kronor, och från socialdemokratiskt håll hade väckts en motion med begäran om 500 000 kronor. Det gjordes en kompromiss i inrikesutskottet där man stannade för 325 000 kronor, och hela riksdagen fann sig i den kompromissen. Man frågar sig i det sammanhanget om det är lättare att kompromissa om invandrarkyrkor än om de fria kristna samfunden i vårt land. Herr talman! Jag skall sluta med det anförda och vill bara än en gång konstatera, precis som andra talare har gjort, att vi nu har fastlagt en princip — det här är första året och det kommer fler år. Vi har anledning att vara oerhört tacksamma över att denna princip nu har blivit fastslagen.

Herr talman! Frågan om förläggningen av LKAB:s huvudkontor har blivit något av en följetong i riksdagen. Anledningen till att frågan återkommit är givetvis att vi som motionerat inte har övertygats om att de argument som framförts mot en flyttning till Norrbotten har varit bärande. Vi har sagt att bolaget har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Norrbotten. Länet behöver all tänkbar utvecklingsstimulans. Några övertygande argument mot en flyttning har varken bolagsledningen eller den tidigare utskottsmajoriteten enligt vår mening lyckats presentera.

Utskottsmajoriteten har tidigare avvisat tanken på ett sådant tillkännagivande som varande olämpligt. Nu har ett enigt näringsutskott i sitt betänkande tillstyrkt motionsyrkandet, vilket jag noterar med stor tillfredsställelse. Utskottet förutsätter att den inom Statsföretag pågående utredningen om LKAB:s framtida organisation, och i samband därmed också vissa lokaliseringsfrågor, bedrivs skyndsamt. Utskottet förutsätter också att efter avslutat utredningsarbete en förläggning till Norrbotten kommer till stånd. Därmed är jag och mina medmotionärer nöjda, och jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.
Herr talman! Låt mig trots den begränsade tiden få säga till herr Öhvall att han inte skall dra allt för stora växlar på det förhållandet att detta beslut skulle ha samband med hans motionerande. Lägg märke till att utskottet säger att vi fortfarande avvisar tanken att frågan om ett huvudkontors förläggning skall lösas av riksdagen. Det måste alltid vara den ansvariga styrelsen som klarar ut det. Vi bygger vidare vår skrivning helt på Statsföretags yttrande om den omorganisation som är på väg och konstaterar, att i och med det förutsättningarna har förbättrats så att huvudkontoret bör förläggas till Norrbotten. Med detta har jag inget ytterligare att tillägga utan vill bara klart konstatera att det är på Statsföretags eget yttrande som detta betänkande bygger.
Herr talman! Vi har fått vår motion tillstyrkt, och så har också skett med övriga motioner i ärendet. Vi är naturligtvis nöjda med det.

Herr talman! Herr Öhvall har registrerat framgång för sitt motionerande om LKAB, men jag vill erinra om att denna fråga var föremål för behandling redan vid inlösen 1956, och det avgavs också vid detta tillfälle en reservation från socialdemokraterna, där det framhölls att man vid lämpligt tillfälle borde kunna ta upp frågan om eventuell flyttning av huvudkontoret till Norrbotten. Men jag vill göra herr Öhvall uppmärksam på att en första förutsättning för att man skulle över huvud taget kunna diskutera en förläggning till Norrbotten var statsinlösen. Till en sådan har ju herr Öhvalls parti hela tiden varit motståndare. Jag tror att man här måste säga att det var förstatligandet i och för sig som över huvud taget gjort det möjligt att diskutera frågan om förläggning av huvudkontoret till Norrbotten. Hur är det t.ex. med gruvföretaget Boliden? Det har sitt huvudkontor här i Stockholm. Hur är det med Grängesberg osv.? Jag tror att herr Öhvall måste erkänna att det var tack vare förstatligandet som man över huvud taget fick möjlighet att diskutera frågan om huvudkontorets förläggning. Jag ber också att få erinra om vad detta förstatligande betytt för Norrbotten — kanske vida mer än själva huvudkontorets förläggning — på ett annat område. Jag tänker på malmfonden och sedermera Norrlandsfonden, genom vilken åtskilliga hundra miljoner kronor ställts till näringslivets förfogande inte bara i Norrbotten utan i hela övre Norrland. Det är alltså själva förstatligandet av gruvföretaget i norr som har gjort det möjligt att över huvud taget diskutera frågan, och jag tror inte att herr Öhvall eller övriga folkpartiledamöter kan diskutera förläggandet av andra malmföretags huvudkontor till de respektive huvudorter som skulle vara ganska naturliga på samma sätt som beträffande LKAB.
Herr talman! Jag vill erinra herr Dahlberg om att det är frågan om förläggningen av LKAB:s huvudkontor vi diskuterar i dag. Jag vill också bekräfta att jag är mycket tacksam över att socialdemokraterna har lagt ner sitt motstånd mot att förlägga LKAB:s huvudkontor till Norrbotten.
Herr talman! Jag vill bara åberopa vad som sades 1956 i en socialdemokratisk reservation, nämligen att frågan kunde aktualiseras vid tillfälle men att huvudtanken har varit att kontoret skall vara förlagt där det fyllt den främsta funktionen. Nu är det klart att LKAB har utvecklats i andra sammanhang och att företaget kanske kan ha koncernledningen här i Stockholm men själva gruvförvaltningen i Norrbotten.

Herr talman! Riksdagens ställning och dess möjligheter att utöva sin självständiga kontrollmakt är självfallet väsentliga och djupverkande frågor i vårt parlamentariska samhällsliv. Ett betydelsefullt led i kontrollfuktionens utövande är riksdagens egna revisorer. Det bör således vara en gemensam åtgärd att ge revisorerna bästa möjliga förutsättningar genom att ge dem en tillräckligt stark konstitutionell ställning samt behövlig personal och andra resurser. Det var väl i detta syfte som talmanskonferensen i mars 1970 tillkallade en utredning för att se över hithörande problem och komma med erforderliga förslag i förstärkande syfte. Utredningen har i sitt betänkande (Statsrevisionen. Uppgift, organisation och verksamhet) tagit upp en rad frågor och i huvudlinjerna varit samstämmig. Entydiga skäl förebringas i målsättningen att stärka revisionsinstitutet. Detta ligger också i linje med det allmänna konstitutionella reformarbetet. Om dessa principer är utskottet enigt. Enighet föreligger också beträffande utökning av de personella resurserna för nästa budgetår. När det gäller den inre organisationen så arbetar revisorerna för närvarande på avdelningar. Utredningen hade föreslagit den förändringen att vissa beredningsuppgifter skulle läggas i en särskild delegation. Detta framgår av utkastet till instruktion, §§ 7 och 18. I motioner har man uttalat tvekan inför denna förändring och yrkat på att nämnda paragrafer skall utgå ur instruktionen. Detta betyder en frihet för varje uppsättning av revisorer att själva besluta om dessa inre frågor. Denna linje har också utskottet enats om och föreslår bifall till motionerna. En stor principiell fråga är revisorernas granskningsområde. I detta avseende kommer man in på frågan om en eventuell uppdelning av området för granskning mellan riksdagens egna revisorer och riksrevisionsverket. Det måste klart slås fast att det inte vare sig är önskvärt eller möjligt att det sker en definitiv uppdelning härvidlag. Också detta var utredningen enig om. Riksdagen uttalade år 1967 att granskningen bör inriktas på frågor av principiell och generell innebörd. Utredningen har i sitt betänkande preciserat detta uttalande. Det måste vara angeläget att dessa principer läggs fast som grund för det framtida granskningsarbetet. En annan fråga som har diskuterats mycket är utredningens förslag till Kungl. Maj:ts kungörelse angående skyldighet att tillhandahålla statsrevisionen uppgifter och handlingar. Särskilt ett avsnitt om att statligt revisionsorgan skall vara skyldigt att verkställa undersökningar som riksdagens revisorer begär har föranlett invändningar från vissa håll. Både som ledamot av utredningen och som reservant i konstitutionsutskottet vill jag för min del poängtera att någon avsikt att ändra nuvarande förhållande mellan riksdagsrevisionen och de Kungl. Maj:t underställda revisionsorganen inte har aktualiserats. Detta har också kommit till uttryck i reservationen och dess yrkande. Utredningen har föreslagit att namnet skall vara statsrevisionen och att statsrevisorer skulle vara titeln för de förtroendevalda som deltar i revisionsarbetet. Detta förslag följs upp i reservationen, vari också poängteras betydelsen av att riksdagens revisorers organisation formas på längre sikt. Ett bifall till reservationen är ett uttryck för detta och för den uppfattningen att riktlinjer så långt möjligt läggs fast i år. Detta ligger enligt vår uppfattning i linje med vad talmanskonferensen aktualiserade när den tillsatte utredningen. Herr talman!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

Herr talman! Betänkandet nr 37 från konstitutionsutskottet kan vid första påseendet synas dölja stor oenighet. Detta är enligt min mening knappast det rätta förhållandet. Låt mig allra först få understryka att såväl i 1970 års revisionsutrednings som i utskottsmajoritetens och reservationens skrivning kraftigt understrukits att riksdagens revisorer utgör ett värdefullt led i riksdagens kontrollmakt. Vi slår sålunda alla vakt om denna kontrollmakt och vill vidareutveckla och förstärka den. I konstitutionsutskottet har det rått enighet bl.a. om följande fyra punkter: 1. De tre avdelningarna i revisionen, på vilka revisorerna nu arbetar, bör bibehållas såsom vi i vår fyrpartimotion nr 1386 begärt — liksom för övrigt också krävs i den andra motionen, nr 1387 — i stället för den femmannadelegation som utredningen föreslagit och som till förfång för det gemensamma revisionsarbetet enligt min mening alltför mycket skulle komma att dominera detsamma. 2. Finansutskottet bör enligt vår uppfattning via riksdagsbeslut vara det utskott som kan ge revisionen uppdrag att verkställa vissa utredningar. 3. Revisionen bör ges större möjligheter att fullfölja sin uppgift genom att en personalförstärkning ordnas enligt utredningens förslag. 4, Förhållandet mellan riksdagens revisorer och riksrevisionsverket bör närmare prövas av grundlagberedningen, vilket torde kunna ske under det kommande året i samband med förslag till ny riksdagsordning. Vad som efter dessa punkter återstår av utredningsbetänkandet är väl egentligen antagandet just nu av en ny instruktion för riksdagens revisorer och fastställandet av namnet till statsrevisorerna. För min del tycker jag att sedan de av mig berörda ändringarna, om vilka enighet råder, utbrutits bör instruktionsförslaget överses. När grundlagberedningen utarbetat förslag till ny riksdagsordning förmodar jag att vissa ändringar blir nödvändiga även i revisorernas instruktion. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat något kommentera det särskilda yttrande som herr Norrby i Åkersberga och jag avgivit och vill därtill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har ingen annan mening än den som kommit till uttryck i utskottets betänkande, nämligen att riksdagen för närvarande inte skall ta ställning till revisionsutredningens förslag i dess helhet. Vi bör avvakta grundlagberedningens arbete när det gäller en ny riksdagsordning. Utskottet anför emellertid även att utskottet vid en förestående översyn av riksdagsstadgan under höstsessionen avser att föreslå att granskningen av riksdagsrevisorernas berättelse skall överföras från konstitutionsutskottet till finansutskottet. Även om en sådan åtgärd vid det första påseendet kan verka praktisk och naturlig är frågan likväl inte helt problemfri, varför jag förutsätter att finansutskottet i någon form beredes tillfälle avge synpunkter innan ärendet förelägges riksdagens kammare.
Herr talman! Med hänsyn till tiden skall jag nöja mig med att instämma med herr Boo. Jag skulle möjligen bara göra det tillägget att det torde vara mer ovanligt att resultaten från en så kvalificerad utredning som den det här gäller hänskjuts till en något obestämd framtid. Här fanns det tillfälle att agera raskt, frånsett på en enda punkt. Detta har inte begagnats och torde vara rätt sällsynt med tanke på formerna för utredningens tillkomst och dess sammansättning. Jag anser i likhet med herr Boo att en röst på reservationen markerar riksdagens intresse för en reform.
Herr talman! Vi skall erinra oss att denna utredning fick två frågor att syssla med; den ena gällde revisorernas Konstitutionella ställning, den andra gällde organisationen. Utredningen har föreslagit förändringar i grundlagen. Dessa förändringar kan inte genomföras definitivt förrän tidigast 1974. Därför har utskottsmajoriteten ansett att vi bör skjuta på frågan för att den skall kunna sättas in i sitt rätta sammanhang när vi skall utarbeta en ny riksdagsordning. Avsikten är, som herr Hernelius vet, att om möjligt under första delen av 1972 skall framläggas förslag till en ny riksdagsordning. Det finns därför ingen anledning att vi alltför hårt binder oss nu utan vi bör låta frågan stå öppen. Vad som för övrigt är aktuellt är ju att riksdagsrevisionen förstärks personellt. Förslaget om ytterligare fem revisorer är tillstyrkt. Man bör också hålla i minnet att det skett en mycket stark upprustning genom besluten 1967 och 1969 — det senaste gällde den organisation som träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 1970. Utskottet har också för sin del starkt understrukit frågan om riksdagens kontrollmakt. Jag blev en aning förvånad när jag läste reservationen, där man säger att det får ankomma på Kungl. Maj:t att ta ställning till om detta är befogat — det gäller frågan om samarbetet mellan de två revisionsorganen. Reservanterna tycks i det stycket ha en något mjukare uppfattning än utskottsmajoriteten.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
Herr talman! Jag skall endast bemöta vad utskottets ordförande sade om att vi i reservationen slagit fast att det är Kungl. Maj:t som har att göra avvägningen mellan riksdagsrevisorerna och Kungl. Maj:ts revisionsverk. Den passus som avses förstår jag är den där reservanterna skriver: ”Det får ankomma på Kungl. Maj:t att ta ställning till om detta är befogat.” Detta avser alltså den kungörelse som Kungl. Maj:t alltid skall utfärda. Av nästa mening framgår klart vad reservanterna menar: ”Utgångspunkten måste emellertid vara att riksdagsrevisionens nuvarande befogenheter inte skall beskäras.” Det är utomordentligt viktigt att man har med denna mening i resonemanget.
Herr talman! Jag vill vitsorda att det är synnerligen väsentligt för revisorerna med den förstärkning av personalen som riksdagen kan väntas besluta i dag. Den instruktion som var föreslagen men som är uppskjuten är det Däremot inte på något sätt nödvändigt att nu besluta om. Riksdagsrevisorerna har alla möjligheter att arbeta på det rationella sätt som förutsättes. Vi är överens om att det är bäst om vi får behålla möjligheten att arbeta på avdelningar, vilket vi också har genom beslutet i dag. Jag tror alltså att man har alla chanser att få den effektivitet som avsetts, även om riksdagen inte beslutar om instruktionen i dag.